Fru talman! Jag vill bara understryka vår önskan att gå vidare på den bilaterala vägen. Jag vill nämna att den stat utanför Europarådet som det i första hand kan ha betydelse att sluta bilateralt avtal med är Jugoslavien. Sverige har dock hittills inte haft något konventionsmässigt samarbete med Jugoslavien på det rättsliga området. Men det kan nämnas att en mindre del av de rätt många jugoslaver som vi har på våra svenska anstalter enligt domen Nr 97 är utvisade, varför detta kanske inte har så stor betydelse. Måndagen den Det jag nu sagt gäller också Polen. Därifrån stammar en inte obetydlig del 15 mars 1982 av de utländska intagna på våra anstalter. — — Vi har emellertid sonderingar i gång rörande bilaterala avtal. Det har Om avtal rörande förekommit sonderingar med Frankrike, och den peruanske justitieminisavtjänande av tern tog vid ett besök nyligen i Sverige upp frågan om ett bilateralt avtal med fängelsestraff i Peru. brottslingens hem Jag tror, fru talman, att vi aktivt måste gå vidare också på de bilaterala Jand

Herr talman! Sven-Erik Nordin har frågat mig om jag är beredd ta initiativ till överläggningar med berörda parter i syfte att förverkliga planerna på ett industrispår Örnsköldsvik-Husum. Den här frågan har varit aktuell under i stort sett hela 1970-talet. SJ har dock inte ansett sig kunna förränta investeringen, som i dagens penningvärde kan beräknas uppgå till ca 150 milj.kr. Det har inte heller av sysselsättningsskäl funnits anledning att prioritera just detta projekt framför andra som varit mera angelägna. Min uppfattning är att saken nu kommit i ett annat läge än tidigare. Bl. a. har SJ:s möjligheter att konkurrera om transporterna av virkesråvara till 155 skogsindustrin ökat som en följd av att nya terminallösningar för omlastning mellan lastbil och järnväg utvecklats. Vidare bör nämnas SJ:s planer på att förbättra och bygga ut tågfärjetrafiken mellan Sverige och kontinenten, vilket skulle möjliggöra effektiva systemtransporter i slutna omlopp mellan producenter och mottagare. Skogsindustriprodukter i stora volymer passar bra in i den bilden. Den möjliga godsvolymen för SJ:s del när det gäller Husum är mot den här bakgrunden större än tidigare, mellan 0,5 och 1 miljon ton per år, vilket påverkar de företagsekonomiska kalkyler som SJ tidigare redovisat och som baseras på betydligt lägre transportvolymer. Ett spår till Husum finns vidare med bland de projekt som fortlöpande diskuteras mellan regeringen och SJ och som kan bli aktuella, om särskilda näringspolitiska åtgärder behövs. Efter vad jag erfarit kommer kontakt nu att tas mellan SJ och MoDo för att ånyo studera de företagsekonomiska förutsättningarna för ett spår till Husum. Om SJ och MoDo kan komma överens om en långsiktig järnvägslösning för transporterna till och från fabriken, kommer jag att undersöka förutsättningarna för att spåret skall bli projekterat.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag betraktar svaret som positivt, eftersom kommunikationsministern deklarerar att saken nu har kommit i ett annat läge än tidigare. Han utvecklar också de rent trafikpolitiska synpunkterna på problemet och på betydelsen av industrispåret på ett positivt sätt. Vad jag saknar är ett mera rakt svar på min fråga så som jag hade formulerat den. Jag undrade alltså om departementet skulle ta initiativ till överläggningar med berörda parter. Nu förutsätter kommunikationsministern att sådana överläggningar kommer till stånd utan ett direkt initiativ från departementet. Jag utgår från att departementet är väl underrättat. Detta är en ganska stor fråga även ekonomiskt — kommunikationsministern nämner summan 150 milj.kr. En av grundförutsättningarna är att kommunen tidigare har förklarat sig vara villig att lösa frågan om inköp av mark. Jag utgår från att Örnsköldsviks kommun står fast vid vad man tidigare har sagt. Nu är det betydelsefullt att vi kommer till skott, att vi en gång för alla får ett beslut om hur dessa trafikförbindelser skall ordnas. Om överläggningarna inte går i lås, vill jag fästa kommunikationsministerns uppmärksamhet på ett annat alternativ, som innebär att man bygger en omlastningsterminal vid den plats där industrispåret slutar i dag, dvs. vid Örnsköldsviks norra industriområde. Detta skulle kompletteras med en ombyggnad av infarten till Husum, för att man skall kunna ta emot den tunga lastbilstrafik som krävs när det järnvägsbaserade virket skall sluttransporteras till Husumsfabriken. Även det alternativet skulle kunna utgöra en välkommen lösning på sysselsättningsproblemen i kommunen. Jag skulle gärna vilja höra kommunikationsministerns syn på möjligheten av en statlig insats för terminalbygge och en bättre infart till Husums samhälle.
Herr talman! Som jag sade i svaret är ju situationen annorlunda nu än tidigare. Vi får väl avvakta resultatet av den kontakt som kommer att tas mellan SJ och MoDo när det gäller förutsättningarna för ett spår till Husum. Jag kan knappast gå händelserna i förväg, utan vi får som sagt avvakta vad som kommer ut av överläggningarna. Skulle de av någon anledning stranda och det inte händer någonting kommer naturligtvis andra alternativ att prövas, det utgår jag från. Men att i dag göra några utfästelser i den riktningen är onödigt, därför att jag tycker att det finns anledning att avvakta det första steget, som nu är på väg att tas.
Herr talman! Låt mig allra sist bara säga att jag naturligtvis inte var så optimistisk att jag hade väntat mig att kommunikationsministern i detalj skulle reda ut hur han och regeringen kommer att handla i ett visst läge. Jag vill bara understryka att det är betydelsefullt att det finns en handlingsberedskap och att departementet håller sin hand över frågan, så att vi får ett beslut, som jag underströk i mitt första inlägg. Ovissheten är faktiskt bekymmersam, och denna fråga påverkar många andra frågor, inte minst för kommunen. Jag tänker t.ex. på markfrågor och vissa planfrågor.
Herr talman! Jag kan säga till Sven-Erik Nordin att det är klart att departementet och regeringen följer den vidare processen, när den nu har börjat röra på sig. Det finns all anledning för regeringen att göra det och att fortlöpande hålla sig underrättad, och det försäkrar jag att vi kommer att göra.

Herr talman! Karl-Erik Svartberg har frågat mig om regeringen planerar initiativ för att rädda industrisysselsättningen i Jonsered. Bakgrunden till frågan är situationen inom Electrolux Motor AB. Företagets tillverkning av motorsågar bedrivs f.n. i fabriker i Brastad, Tandsbyn, Huskvarna och Jonsered. Enligt vad jag erfarit har företagsledningen upptagit MBL-förhandlingar med berörda fackliga organisationer om verksamheten vid Jonseredsfabriken. Beträffande sysselsättningsläget i Jonsered bör, enligt min mening, orten inte betraktas skild från Göteborgsregionen i övrigt. Sysselsättningsproblemen i denna region har under de senaste åren kunnat lösas förhållandevis snabbt jämfört med i många andra områden i landet. Eventuella sysselsättningsproblem i Jonsered får lösas med de medel för arbetsmarknadspolitiken som riksdagen anvisat.

Herr talman! För några år sedan hade Jonsereds industrisamhälle ca 1 300 arbetstillfällen. Inom kort kommer av dessa att återstå endast ett hundratal. Avvecklingen av Jonsered har gått snabbt sedan Electrolux kom in som ägare 1978. Verksamheten styckades och såldes delvis för att sedan i vissa fall läggas ner eller flyttas. Den 1 januari 1980 bildades Electrolux Motorsågar AB genom en fusion mellan Husqvarnas motorsågsdivision, Jonsereds motorsågsdivision och Partner i Mölndal. Partner lades ner, och ett 70-tal av de anställda flyttades över till Jonsered. Den sammanläggningen var klar hösten 1981, några månader innan förslaget om nedläggning av Jonsered lades fram. Den föreslagna avvecklingen av Jonseredsfabriken planeras ske successivt fram till mitten av 1983, just vid den tid då Jonsered skulle ha firat 150-årsjubileum som industrisamhälle. 340 personer berörs av avvecklingen. Av dem är som sagt 75 nyligen överflyttade från Mölndal. Det är skrämmande att se hur storföretagen hanterar människor och samhällen. Det är helt naturligt att hela samhället Jonsered sluter upp bakom de anställda och deras organisationer i kampen för att rädda jobben. Den 2 mars demonstrerade ett tusental mot nedläggningsplanerna. Kyrkan, frikyrkorna, idrottsrörelsen — alla ställer upp i protesterna. Jag tycker att de är befogade, för det är ju samhällets existens som står på spel. ”I dag är sågarna en av våra bästa artiklar ——--”, säger Hans Werthén. Han tillägger att resultatet är mycket tillfredsställande. Det är alltså inget förlustföretag som läggs ner. Det är därför lätt att förstå förbittringen hos de anställda över förslaget till avveckling. När jag nu tackar Nils Åsling för svaret, måste jag säga att det var ett dåligt svar. Nils Åsling hänvisar till Göteborgsregionen. Ja, där finns 13000 arbetslösa i dag. Jag måste fråga industriministern: Betyder en 150-årig industritradition ingenting i det här samhället? Finns det verkligen ingenting mer att säga från regeringens sida i denna fråga?
Herr talman! Jag har tillagt att de problem som uppstår i Jonsered måste lösas med de instrument som riksdagen har anvisat, nämligen arbetsmarknadspolitiska insatser. Det framgår inte riktigt klart av Karl-Erik Svartbergs inlägg om det bara är fråga om en allmän protest — det står alla fritt att framföra en sådan. Jag vet inte om det är så eller om Karl-Erik Svartberg på fullt allvar menar att staten på något sätt skulle intervenera i Electroluxkoncernen och föreskriva hur den skall sköta sin marknadsföring och sin rationaliseringsverksamhet. Jag vill i så fall säga att detta helt naturligt är ett område där inte staten skall blanda sig i företagens göranden och låtanden. Däremot har vi självfallet ett ansvar när det gäller de arbetsmarknadspolitiska problem som inträffar i Jonsered liksom i andra orter. Dess bättre är de i Jonsered inte elakartade.

Herr talman! Jag vet att på den tiden då herr talmannen var arbetsmarknadsminister gjorde den socialdemokratiska regeringen en överenskommelse med de större företagen om att viktiga förändringar i verksamheten — uppåt eller neråt — skulle anmälas till regeringen för eventuella synpunkter och eventuella åtgärder. Jag vill fråga: Förekommer inget sådant samråd nu? Är det fritt fram för storföretagen att hantera människor och samhällen som Electrolux nu har gjort med Mölndal och Jonsered i Partille kommun? Det här är ju en allmän protest, säger industriministern. Ja, det är klart. Det här är ju ett lönsamt företag. Enheten i Jonsered är lönsam. Det har inte motbevisats från företagsledningens sida. Det är därför som man vågar sig på den här protesten, vågar sig på övertalningsförsöken när det gäller Electroluxledningen. Det skulle naturligtvis vara av intresse för de anställda om industriministern åtminstone biträdde de försöken. Nu vet jag att de anställda och kommunen kommer att uppvakta industridepartementet nästa vecka. Jag tycker att det skulle vara välgörande om industriministern själv tog emot denna uppvaktning i stället för någon tjänsteman på departementet. Det skulle också vara bra om industriministern ville ta sig några minuter under den närmaste veckan för att fundera på om det verkligen inte går att göra någonting åt det här. Det är alldeles självklart att man inte går in på detaljproblemen i Electrolux. Men detta är inget detaljproblem. Här är det fråga om ett lönsamt företag som skulle kunna drivas vidare. Därför måste jag återigen fråga industriministern: Är detta allt från regeringens sida?
Herr talman! Jag fick alltså svar på min fråga eller min förmodan, att vad Karl-Erik Svartberg var ute efter var en allmän missnöjesyttring. När jag ställer frågan om han rekommenderar att staten skall gå in i ett företag och föreskriva hur företaget skall agera, slår han till reträtt och hänvisar till att man tidigare hade goda kontakter och underrättade om förändringar. Detta gäller alltjämt. När herr talmannen var arbetsmarknadsminister var han förståndig nog att inte gå in och föreskriva hur företag skulle agera. Han arbetade via de arbetsmarknadspolitiska instrumenten, och det förfaringssättet gäller än i dag.

Herr talman! Ingemund Bengtsson arbetade som arbetsmarknadsminister, men den dåvarande industriministern hade ju andra funktioner. Det var det jag trodde att industriministern Nils G. Åsling också hade. Men nu är det tydligt, med det resonemang som industriministern fört, att det i historieskrivningen kommer att stå ungefär så här: Skottarna Gibson och Keiller byggde tillsammans med arbetare och tjänstemän industrisamhället Jonsered med start 1833. Hans Werthén avvecklade det. Den främste ansvarige för vår industripolitik — Nils G. Åsling — står bara och tittar på.

Herr talman! Sten-Ove Sundström har frågat mig om jag är beredd att vidta snabba åtgärder för att påskynda detaljprospekteringen av volframfyndigheten i Tjåmotis. Som jag nämnt vid flera tillfällen, bl.a. i frågesvar i riksdagen, förvaltar nämnden för statens gruvegendom de statliga gruvrättigheterna och har ansvaret för den huvudsakliga statliga prospekteringen. Den statliga prospekteringen har under senare år bedrivits intensivt. Till de medel som anslagits för prospekteringsändamål har också lagts särskilda medel för prospektering i Norrbotten. Den statliga prospekteringen har således varit omfattande i Norrbotten. Lovande fynd har också gjorts, bl.a. det ifrågavarande fyndet i Jokkmokks kommun. Enligt vad jag har inhämtat har nämnden funnit att det aktuella fyndet närmare bör undersökas. Undersökningen har redan påbörjats. Dessa uppföljande undersökningar är nödvändiga som underlag när man skall ta ställning till vad som skall göras i fortsättningen.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på frågan. Det är så att vi i nuläget importerar över 80 96 av vår volframkonsumtion i det här landet. Volfram används i väldigt stor utsträckning som legering inom stålindustrin i snabbstål m.fl. specialstålskvaliteter. Landets enda volframgruva beräknas kunna upprätthålla en brytvärdig produktion i ungefär tio år. Sedan kan malmen ta slut om det vill sig illa. Jakten på nya fyndigheter har nu pågått ett antal år, och en del lovande fynd har också gjorts, bl.a. detta fynd i Tjåmotis i Jokkmokks kommun i Norrbotten. Det är mot den bakgrunden jag ställt denna fråga. Enligt en del uttalanden från olika håll lär den här fyndigheten innehålla flera miljoner ton volframmalm. Om det är möjligt att bryta den skulle det självfallet hjälpa till att skapa sysselsättning i denna kommun, som är mycket hårt drabbad, samtidigt som landet i sin helhet skulle kunna minska importen av volfram. Jag noterar nu att industriministern i svaret på frågan säger att undersökningar redan har påbörjats och att dessa uppföljande undersök ningar är nödvändiga som underlag när man skall ta ställning till vad som skall göras i fortsättningen. Att undersökningarna har påbörjats är jag medveten om. Men jag har frågat, om statsrådet är beredd att vidta åtgärder för att påskynda den s.k. detaljprospekteringen, mot bakgrund bl.a. av sysselsättningsläget i kommunen. Kommunen tappar nu mycket snabbt flera hundra viktiga arbetstillfällen inom Vattenfall, och dessutom importerar vi för dyra pengar en stor del av vår volframkonsumtion här i landet. Beträffande just denna viktiga del av frågan — om statsrådet var beredd att påskynda den process som nu har påbörjats — framgick det inte av svaret om statsrådet var beredd till detta.

Herr talman! Bo Södersten har frågat mig dels om jag anser att möjligheterna för en eventuell introduktion av Wasabröd på den svenska fondbörsen beaktats som ett alternativ till den utländska försäljningen, dels om jag anser att det är likgiltigt om ett företag som Wasabröd kontrolleras av utländska eller inhemska intressen. Gunnar Olsson har frågat mig om vilka motiv som har legat till grund för regeringens ställningstagande i denna för de anställdas trygghet och för hela Värmland så betydelsefulla fråga. Thage Peterson har frågat mig vilka skäl som har legat till grund för regeringens beslut att tillåta försäljning av Wasabröd till utländska intressen. Jag besvarar dessa frågor i ett sammanhang. Både Svenska Knäcke AB och dess dotterföretag Wasabröd AB har s.k. utlänningsförbehåll i sina bolagsordningar. En förutsättning för det schweiziska företaget Sandoz förvärv av aktierna i Svenska Knäcke och därmed Wasabröd har varit att dessa förbehåll fått tas bort. Enligt lagen om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom m.m. får medgivande av regeringen till ett borttagande av ett sådant förbehåll inte ske, om det skulle strida mot väsentligt allmänt intresse. Regeringen har den 24 februari 1982 medgivit att utlänningsförbehållen får tas bort i fråga om Svenska Knäcke AB och Wasabröd AB. Regeringen har således funnit att detta inte strider mot något väsentligt allmänt intresse. I samband med regeringens prövning av tillståndsfrågan har Sandoz A. G. i en skrivelse angivit syftet med förvärvet och planerna för den fortsatta verksamheten. Av denna skrivelse framgår bl.a. att Wasagruppen skall fortsätta som ett svenskt företag och vara en självständig operationell enhet inom Sandozgruppen och att detta får ses som en garanti för att också den svenska personalpolitiken kommer att fortsätta. Vidare framgår att Sandoz kommer att med sin försäljningsorganisation stödja exporten från Filipstad i de länder i vilka Wasa ännu inte är etablerat för att bättre utnyttja Wasas produktionsanläggningar och om så är nödvändigt också bygga ut dem. Sandoz har även för avsikt att längre fram låta den svenska Wasaorganisationen försälja lämpliga produkter och tjänster från Sandoz livsmedelsrörelse i hela Skandinavien. Sandoz utesluter inte att detta skulle kunna motivera byggandet av produktionsanläggningar i Filipstad för dessa produkter. Avsikten är inte att reducera den nuvarande verksamheten i Filipstad. Sandoz har i dag inte intresse av att ytterligare bygga ut produktionsstället i Celle i Västtyskland. Avslutningsvis kan tilläggas att frågan om introduktion av Wasabröd på den svenska fondbörsen saknar betydelse vid prövningen enligt 1916 års lag.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Åsling för hans svar på min interpellation angående Wasabröd. Tyvärr måste jag dock säga att svaret är mycket formalistiskt och inte tar upp någon av de intressanta sakfrågor som finns involverade i fallet Wasabröd. Ty det finns viktiga principer som berörs i samband med försäljningen av Wasabröd. Låt mig ge en kort bakgrund till fallet. Den man som byggt upp företaget, direktör Ulf Lundström, avled 1973. Företaget var då, liksom nu, ett familjeföretag. Direktör Lundström hade fem barn i två olika äktenskap. Vid bortgången var inget av barnen vid en sådan ålder att det var rimligt att de skulle ta över ledningen för företaget. Genom en framställning från familjen löstes arvsskattefrågan på ett för familjen mycket gynnsamt sätt. Vad statsmakterna 1974 gick med på var att familjen fick företa en s.k. interntransaktion genom vilken aktierna i Wasabröd såldes till ett annat av familjen ägt bolag, AB Svenska Knäcke. Härigenom frigjordes också medel för betalning av arvsskatt och en viss realisationsvinstskatt. Själva innebörden i uppgörelsen var att arvingarna inte behövde använda några egna medel för att betala arvsskatten, utan att medlen fick tas ur bolaget. Till en viss del tycks det också ha rört sig om obeskattade medel. Egentligen var den här typen av interntransaktion olaglig vid den här tidpunkten, eftersom den tidigare hade gett upphov till olika former av missbruk. Men statsmakterna utnyttjade en dispensmöjlighet till förmån för barnen Lundström. Dessutom fick de 20 år på sig att betala arvsskatten. Anledningen till den mycket förmånliga behandling som familjen Lundström fick var att statsmakterna ville tillmötesgå deras krav på att företaget skulle kunna fortsätta att drivas som ett exklusivt familjeföretag, och att inga utomstående ägare skulle behöva släppas in. Nu vet vi att Wasabröds fortsättning som familjeföretag inte blev särskilt lång. Statsmakternas generositet kvitteras nu med att företaget säljs till utländska intressen. Den här historien innehåller, enligt min mening, ett memento för lagstiftaren. Man kan fråga sig om inte skatteeftergifter av den typ som ägarna till Wasabröd beviljats borde förses med någon spärrklausul om de skall upprepas i framtiden. Om man ger en eftergift för att ett företag skall kunna fortleva som ett familjeföretag borde skattebehandlingen bli en annan om förutsättningarna bryts och företaget säljs ut. Enligt min mening är det rimligt att säga att de anställda och samhället har rätt att ställa vissa moraliska krav på ägarna till Wasabröd. Lagen ger ju också utrymme för att hindra en försäljning av ett företag som Wasabröd till utlandet. Det är här som min kritik av regeringen kommer in. Wasabröd är i dag ett effektivt och lönsamt företag. Om vi ser på bokslutet för 1980, det senaste år för vilket jag har haft tillgång till bokslutsrapport, skall vi finna att företaget har ett eget kapital på ca 230 milj.kr. Soliditeten är hög, inemot 40 96, och 1980 års vinst låg i storleksordningen 60 milj.kr. Det är alltså ett lönsamt och välkonsoliderat företag som det schweiziska multinationella storföretaget Sandoz nu kan lägga händerna på. Även om köpeskillingen är hemlig har det talats om ett belopp i storleksordningen 300 milj.kr., som arvingarna får i form av Sandozaktier. Såvitt man kan bedöma verkar det vara ett rimligt pris. Man ställer sig nu osökt frågan: Fanns det inga svenska köpare som kunde ha konkurrerat med Sandoz? Den frågan får vi inget svar på. Men vi borde ha fått ett svar på den frågan. Innan ett företag som Wasabröd överlåts på utländska händer borde man ordentligt undersöka om det inte finns alternativ med svenskt ägande. De borgerliga partierna vurmar ju mycket för vår fondbörs. De har genomfört åtgärder som gör vår fondbörs till världens enda statssubventionerade fondbörs. Det hade väl i rimlighetens namn bort gå att introducera Wasabröd just på den svenska fondbörsen. Om inte ett företag som Wasabröd kan introduceras där, då kan man fråga sig om inte den svenska kapitalismen har överlevt sig själv. För min del tror jag inte att den har det, i varje fall inte i det här avseendet. Jag tror för min del att det skulle ha varit fullt möjligt med en börsintroduktion. Det är också möjligt att andra svenska ägarintressen kunde ha varit intresserade för ett mer direkt ägarskifte. En av våra mer kända kapitalister lär ju med beklagan ha sagt: ”Vi fick aldrig tillfälle att bjuda på Wasabröd”. Sakkunniga bedömare har antytt att en börsintroduktion skulle ha gett ungefär samma eller möjligen något lägre köpeskilling än den som Sandoz sägs ha bjudit. Den nuvarande affären tycks ge de fem arvingarna en nettobehållning efter skatt på knappt 40 milj.kr. per person. Vid en alternativ försäljning till svenska intressen kunde dessa arvingar, alltså barnen, kanske ha fått nöja sig med något mindre, säg 35 milj.kr. per person, men det är ingalunda omöjligt att de kunde ha fått samma belopp eller kanske t.o.m. mer än vad som blir fallet vid försäljningen till Sandoz. Men oavsett hur utfallet hade blivit är det helt rimligt att hävda att staten borde ha sett till de svenska intressena på det sätt som vår lagstiftning ger möjlighet till. De fem arvingarna har under alla förhållanden fått en riklig belöning för tidigare generationers arbetsinsatser. F. ö. kommer heller inte skatten på de ackumulerade vinster som de nu realiserar vid en försäljning att uppgå till mer än högst 40 90, trots att det är mycket stora belopp som det här rör sig om. Det blir alltså en lägre beskattning än vid en normal arbetsinkomst. Fallet Wasabröd har fått en olycklig och slapp behandling. När det gäller så betydelsefulla företag som det här är fråga om, bör en ordentlig undersökning om alternativa ägarmöjligheter göras, innan företaget går ur landet. Så har inte varit fallet med Wasabröd. Industriministern försöker trösta oss och andra med att han fått ett brev från Sandoz, som säger att tillverkningen skall fortsätta i Filipstad. Det är gott och väl, men är knappast så betryggande som det låter. Wasabröd kommer nu att bli en liten del i en mycket stor koncern. När det kommer till kritan kommer alla avgörande beslut att fattas i Basel. Svenska löntagare och svenska samhällsintressen kommer att ha mycket litet att sätta mot, om det verkligen kommer till en konflikt. På litet längre sikt kommer säkert bedömningarna från de schweiziska ägarna att skilja sig från vad som skulle ha varit fallet om företaget i stället hade varit svenskt. I en värld av hårdnande konkurrens finns det all anledning för oss att slå vakt om våra nationella intressen. Behandlingen av fallet Wasabröd visar på en låt-gå-mentalitet från regeringens sida. Här liksom i många andra fall tycks man inte ha kraft att ta itu med problemen. Man väljer den enklaste utvägen och hoppas att allt skall gå bra. Man skjuter svårigheterna framför sig. Kanske sker det i medvetande om att det kommer att bli andra krafter som så småningom får ta sig an de problem som den nuvarande regeringen lämnar efter sig.

Herr talman! Också jag tackar industriministern för det gemensamma svar som lämnats på interpellationen och de två frågorna angående försäljningen av företaget Wasabröd. Såvitt jag kunnat utläsa av massmedia de senaste dagarna är försäljningen nu till alla delar sanktionerad, och det kan därför kanske verka litet sent att så här i efterhand ta upp en diskussion omkring den här affären. Då vill jag till industriminister Åsling säga att motivet till att jag ställde min fråga var att bereda industriministern ett tillfälle att inför riksdagen ange alla de motiv som låg till grund för regeringens ställningstagande. Detta gör industriministern genom att hänvisa till innehållet i den skrivelse från de nya ägarna som tydligen blev helt avgörande, när regeringen den 24 februari gav sitt samtycke till försäljningen av Wasabröd. Jag skall villigt erkänna — och hålla med herr Åsling om — att de försäkringar som ges i skrivelsen vid första anblicken kan verka ganska optimistiska för det företag som betyder så mycket för Värmland och i synnerhet för Filipstads kommun och de ca 1 200 anställda. I dag är 1 000 helårsarbetare anställda på kollektivsidan och 270 på tjänstemannasidan. Till detta kommer åtskilliga som är verksamma ute i landet, bl.a. på försäljningssidan. Det talas i svaret om att de nya ägarna Sandoz med sin försäljningsorga Nr 98 nisation kommer att stödja exporten från Filipstad i de länder i vilka Wasa Tisdagen den ännu inte är etablerat — detta för att bättre kunna utnyttja Wasas 16 mars 1982 produktionsanläggningar och, om så är nödvändigt, också bygga ut dessa. Sandoz utesluter heller inte möjligheten att det framdeles skall kunna Om den aviserade komma att finnas motiv för byggande av nya produktionsanläggningar i försäljningen av Filipstad. I svaret finns en mening som kanske ändå är den som man i företaget Wasa Värmland, och i Filipstad i synnerhet, fäster den allra största vikten vid, bröd nämligen: ”Avsikten är inte att reducera den nuvarande verksamheten i Då frågar jag, och de frågorna är det rätt många i Värmland som i dag ställer: Hur pass förpliktande är sådana här uttalanden? Finns det över huvud taget någon som helst garanti för att de nya ägarna skall ha intresse av att företaget lever kvar i Värmland? Företaget i Filipstad går f. n. bra — det är effektivt och lönsamt, som Bo Södersten nyss sade här i talarstolen — men hur kommer det att bli om lönsamheten plötsligt försvagas? Kan man då förvänta sig att de nya ägarna tar ett ansvar för enheten i Filipstad, som ändå omfattar en mycket liten bit av koncernens totala verksamhet? Som jag ser det kommer möjligheterna att påverka för Filipstad, länsorganen i Värmland och även myndigheter på central nivå att bli mycket begränsade i en situation då alla de här löftena i skrivelsen och industriministerns svar inte längre är hållbara. Vi skall veta att de drygt 1 200 i Filipstad ändå blir en mycket liten grupp i en koncern med 35 000 anställda. Wasabröd i Filipstad har växt ur familjeföretagskostymen. Det kan väl ingen bestrida. Det kom då tydligen ett bra bud från dem som nu har blivit ägare till Wasabröd. Jag vill här knyta an till det Bo Södersten anförde och frågade: Ansträngde sig regeringen verkligen vid det tillfället för att Wasabröd i Filipstad skulle kunna behållas i svenska händer? Jag ställer frågan därför att det kan finnas vidare aspekter på en sådan här affär. Den kan fungera som en plog, som plöjer fåran för fler utlandsövertaganden av svenska företag. Låt oss anta att ett eller flera andra företag får bra bud på sin enhet någonstans i landet. Då kan man bara hänvisa till denna affär och säga: Eftersom Wasabröd fick försäljas till utlandet bör vi behandlas på samma sätt. — Wasa fick ett bra bud. Andra företag kan också få bra bud och säga: Det finns en spekulant även på vårt företag. Det bör väl inte föreligga några hinder för att även vårt företag leds och styrs från andra delar av Europa? Jag tror att det är risken för en sådan utveckling som oroar många i Värmland, inkl. länschefen, och det är detta som vi litet till mans har en inneboende ängslan för.

Herr talman! Detta är en något märklig debatt, eftersom de tre frågeställarna förutsätter att regeringen skall tillämpa andra bedömningsgrunder än dem som riksdagen har beslutat. Jag ber att herrarna noga tänker igenom den argumentering som ni har uppvisat, där ni säger att affären borde ha varit annorlunda, att man skulle ha haft andra köpare etc. Vad vi har handlat efter är det mandat som lagen ger regeringen när det gäller att ta 5 ställning till om ett utländskt företag är kvalificerat att köpa ett svenskt företag eller fast egendom i Sverige. Frågan gällde om affären stod i strid med ett väsentligt allmänt intresse. Någon affärsmässig prövning kan regeringen självfallet inte göra. Regeringens beslut är f.ö. inte på något sätt en auktorisation av affären. Den är ett godkännande av att man ändrar bolagsordningen och tar bort utlänningsklausulen. Det är ett beslut som rör just den speciella frågan, och det har självfallet inte med affären som sådan att göra. Detta är en ganska förvirrad debatt, och vi har dess värre också upplevt den i massmedia under senare tid. Någon av debattörerna sade att affären står i strid med fackliga intressen. Det är faktiskt så att det lokala facket, de berörda på arbetsplatsen, har tillstyrkt affären. Bo Södersten säger att man borde ha föranstaltat om börsintroduktion, sökt annan köpare etc. Det är bekant att Wasabröd länge har varit ute efter att hitta en mer varaktig ägarkonstellation. Varför har inget svenskt företag uppträtt som köpare? Varför har man inte tagit chansen? Regeringen kan inte arbeta som mäklare och uppmana svenska företag att gå in — det måste ske på sedvanligt sätt. Man kunde tänka sig att intressen som anser att knäckebrödstillverkningen är något unikt svenskt skulle ha uppträtt och säkrat ett svenskt ägande av dessa fabriker. Jag hade naturligtvis helst sett detta, men det är inte regeringen som skaffar partner i affärer. Det måste ske på marknadens villkor. Gunnar Olsson säger att det är sent att ta upp debatten. Nej, det är det inte alls. I och för sig kan affären mycket väl, om de ingående parterna det önskar, göras om. Det har regeringen ingenting att göra med. Vi har bara tagit ställning till ansökan om borttagandet av utlänningsklausulen. Finns det svenska intressen som vill gå in och bjuda, har regeringen ingenting med den saken att göra. Sedan frågar Hans Gustafsson vad det fanns för skäl att sälja företaget och säger: I varje fall föreligger inga industripolitiska skäl. Nej, det är självklart att det inte är ett enskilt industriföretags uppgift att bedriva industripolitik. Man måste ju ändå, Hans Gustafsson, rimligen ha respekt för den arbetsfördelning som råder i samhället. Wasabröd är inget samhällsägt företag, som bekant.

Faktum är att riksdagen dess bättre inte accepterar att regeringen har absolut kontroll över de företag som rör sig inom de legala ramar som riksdagen uppdragit. Det är angeläget att vi här håller isär dessa begrepp. Sedan en allmän reflexion. Skall vi säga nej allmänt till utländska investeringar här i landet? Har vi råd att avstå från det kapital, det kunnande, Nr 98 de marknadskontakter etc. som utländska investeringar ger i Sverige? Det är Tisdagen den klart att i så fall kan frågan komma i en annan belysning — om man inför en 16 mars 1982 generell regel att man över huvud taget inte accepterar utländska förvärv av svenska företag. Om den aviserade Jag säger att det vore mycket olyckligt. Vi behöver ju den här impulsen, försäljningen av det här utbytet, den här arbetsfördelningen i fria ekonomier, om näringslivet företaget Wasaskall fungera. Och för resten, om man skulle ha någon konsekvens i bröd agerandet, skulle det då inte innebära att man också skulle säga till svenska företag som går ut och köper utländska företag att det får ni inte göra? Vi skall väl inte ha något slags dubbelmoral här i landet, så att vi säger nej till utländska förvärv av svenska företag men tillåter våra egna multinationella företag att, för att stärka sin marknadsposition och därmed också garantera sysselsättningen vid svenska företag, köpa utländska företag, vilket ju utgör det viktigaste brohuvudet på en internationell marknad. Vi skulle då t.ex. ha förbjudit Volvo att köpa White Motors, den stora lastbilsfabriken i USA, om vi skall ha något slags konsekvens. Herr talman! Det finns inte någon som helst legal grund för regeringen att säga nej i fallet Wasabröd, och då måste vi från regeringens sida acceptera de spelregler som riksdagen har dragit upp i sin lagstiftning. Herrar ledamöter av denna kammare har ju möjligheter att motionera till kammaren och förändra den lagstiftningen. Men så länge den gäller måste den följas, annars fungerar inte regeringens arbete som det skall.

Herr talman! Industriministern har inte kunnat vederlägga mitt påstående att ägarna till Wasabröd fick en mycket förmånlig behandling vid arvsskiftet 1974. Jag vet inte om herr Åsling var medveten om det när han gav klarsignalen till försäljningen, eller om han inte tyckte att det spelade någon roll. Jag menar att detta är en av de faktorer som måste vägas in. Jag är ganska övertygad om att en socialdemokratisk regering i motsvarande situation också skulle ha gjort det. Nu är det ju så, trots allt, att det finns ett utlänningsförbehåll i Wasabröds bolagsordning. Det utlänningsförbehållet är till just för att man skall kunna ingripa i en situation som denna. Om det vore så enkelt som herr Åsling vill påstå, att man oavsett utlänningsförbehåll skall tillåta varje försäljning till utländska intressen, då behöver man verkligen inte ha någon sådan här ordning. Vi vet att det här är en omdömesfråga. Mot de särskilda, partikulära ägarintressena står ett samhällsintresse. Vi kräver någonting som egentligen är mycket modest. Vi kräver enbart att regeringen skulle ha tagit sitt ansvar och sett till att innan ett företag av den här typen säljs ut skulle åtminstone svenska ägare eller svenska intressenter ha haft möjlighet att komma med ett ordentligt bud. Det är helt enkelt inte fallet. Ni brukar från det borgerliga hållet alltid hävda att det inte är någon brist på riskvilligt kapital bara det finns lönsamma projekt. Ja, Wasabröd är ju utan tvivel ett lönsamt företag. Vi har inte från socialdemokratisk sida hävdat att exempelvis löntagarfonder skulle ha räddat Wasabröd — även om det i och för sig är korrekt — eller att man skulle ha gått i riktning mot ett löntagarstyrt företag eller liknande. Allt vad vi säger är: Se till att svenska kapitalister får en chans till en ordentlig konkurrens med utländska ägarintressen. Den ståndpunkten tycker jag att det finns skäl att hävda utifrån ett välförstått nationellt egenintresse, därför att inhemska kapitalister kan vi trots allt alltid komma till tals med, men utländska multinationella företag har vi faktiskt ingen möjlighet att påverka. Ju fler livskraftiga svenska företag vi har, desto bättre kommer också den svenska ekonomin att fungera i det långa loppet. Jag tycker att herr Åsling borde anlägga ett litet mer långsiktigt perspektiv på den här frågan, för den är sådan till sin natur att den kräver detta.

Herr talman! Jag gav i den allmänpolitiska debatten den 5 februari uttryck för den allmänna oro som många i Värmland kände inför den här affären. Industriministern säger nu att försäljningen inte står i strid med fackets intressen. Ja, det är väl en sanning med modifikation, därför att facket har ju på centralt håll reagerat kraftigt mot affären. Inställningen från det lokala facket i Filipstad har varit splittrad. Man har haft delade meningar, och det är möjligt att man fortfarande har det, fast personligen tror jag att inställningen framför allt på kollektivsidan mer och mer har svängt över så att det kommer till uttryck ett motstånd och en skepsis mot att den här affären fullföljs. Jag skall med några ord återkomma till frågan om sysselsättningen. De nya ägarna hävdar att det här köpet inte kommer att innebära några personella förändringar. Dock skall den rationaliseringsplan fullföljas som beslutades 1977 och som innebär att personalen 1982-1983 måste minskas med omkring 150 personer, som det angavs i beslutet från 1977. Vi skall nu inte gå omkring, tycker jag, med några dystra profetior om att fabriken i Filipstad skall behöva läggas ned, därför att de flesta människor äter ju bröd. Oron återspeglas bl.a. i en hel rad artiklar ur svensk dagspress, såväl rikstidningar som länsoch lokaltidningar — något som också Nils Åsling nämnde. Jag tror personligen att denna oro grundar sig på att vi vet så väldigt litet om vad försäljningen innebär för framtiden, vad som händer om två, tre, fyra eller fem år. Hans Gustafsson var också inne på detta. Wasabröd är den i särklass största arbetsplatsen i Bergslagen, och det får bara inte hända att den tidigare så hårt prövade Filipstads kommun nu utsätts för nya prövningar. Jag skall sluta med att säga att det inte råder någon som helst tvekan om att vi som bor i Värmland helst hade sett att det hade funnits en svensk ägare som hade kunnat ta över Wasabröd och därmed bevara företaget svenskt. Det hade varit den bästa och lugnaste lösningen. Det är, så som tidigare framhållits i något sammanhang, olyckligt att utländska intressen på detta sätt tar över en viktig del av den svenska livsmedelsindustrin. Det tror jag att många av oss är överens om. Det har uttryckts ifrån vårt län ganska skarpt, vill jag påstå, via vår länschef.

Herr talman! Fortsättningen av debatten har inte kunna förta intrycket att herrar debattörer egentligen är ute för att exploatera en oro som har blåsts upp och som delvis är grundad på missförstånd av hur ett utländskt företags förvärv av svenskt företag går till.

Det gäller i varje fall om man vill ha någon form av stringens och konsekvens i bedömningen av vad som är väsentligt allmänt intresse. Skall man, som Hans Gustafsson antyder här, använda den bedömningsgrunden godtyckligt, utan hänsyn till fakta i sammanhanget, är det klart att allting kan karakteriseras som ”väsentligt allmänt intresse”. Men om man ser till frågan om tekniköverföring och andra omständigheter som påverkar ett företags roll i den svenska miljön, måste man ändå säga att det inte finns något väsentligt allmänt intresse som skulle motivera att man skulle säga nej och diskvalificera Sandoz som köpare av ett svenskt företag. Sedan är det alldeles klart att man kan diskutera framtiden hur mycket som helst, om Sandoz brev på något sätt garanterar framtiden etc. Det råder inget tvivel om att brevet är vad det är — det är avsiktsförklaring. Det ger inga garantier. Men vilka garantier har man för att marknaden för ett företag — det må vara svenskägt eller utländskt — utvecklas på ett givet sätt? Kan man ställa upp sådana garantier från något håll? Skulle ett svenskt företag som köper Wasabröd kunna ge vissa bestämda garantier för hur marknaden skall utvecklas i framtiden? Det faller naturligtvis på sin egen orimlighet. Bo Södersten framhärdar i sitt argument för att regeringen här skulle uppträda som kommissionär och så att säga provocera fram att svenska köpare skulle få erbjudandet först. Som jag sade har det varit allmänt känt att Wasabröd har varit ute på marknaden en längre tid. Det har då stått svenska företag fritt att köpa företaget. Det måste rimligen också genom de kontakter som det lokala facket har med det centrala facket ha varit uppenbart för det centrala facket att någonting skulle kunna hända. Varför uppträdde då inte fackföreningsrörelsen eller något annat företag som anser det vara av speciellt värde att den här typen av företag skall vara svenskt? Varför har de inte gått in tidigare? Gunnar Olsson vitsordar här att det lokala facket har sagt ja till affären — och det är jag tacksam för. Jag delar Gunnar Olssons uppfattning, och jag vill klart säga ut att också jag helst skulle ha velat se en svensk ägare till företaget, men övertagandet måste ju ske på de villkor som marknaden anger. Har man en fri ekonomi, får man också acceptera de spelregler som gäller och de begränsningar för samhällets föreskrifter och engagemang i affärer som finns. Min fråga till herrarna kvarstår: Innebär det här — om jag drar en slutsats av er argumentering — att ni menar att vi generellt skall säga nej till utländska företags köp av svenska företag? Innebär det att vi skall säga nej till utländskt kapital, till utländskt kunnande? Det skulle jag i så fall betrakta som en ödesdiger ståndpunkt. Den är dessutom dubiös ur moralisk synpunkt, eftersom vi från svensk sida gärna ser att svenska företag expanderar på utländsk marknad. Har vi samma anspråk på behandlingen av svenska företag utomlands, får det väl också accepteras att vi har en generös syn på Nr 98

Herr talman! Industriministern försöker här att blanda bort korten. Det är faktiskt så — även om vi är med i ett internationellt handelssystem — att det är försäljningen av stor skillnad mellan fri handel och direktinvesteringar av den typ som det här företaget Wasaär fråga om. Aven om vi alltså i princip ansluter oss till ett frihandelssystem, bröd så finns det ingenting som säger att vi därigenom inte skall kunna kontrollera direktinvesteringar. Detta gör andra länder, och det är också vii Sverige i vår fulla rätt att göra. Vad det här i själva verket rör sig om är att ett stort multinationellt företag ägnar sig åt att plocka russinen ur den svenska kakan. Inför den typen av verksamhet bör vi se upp. För vad är det som döljer sig bakom allt tal? Ja, det finns fem arvingar till företaget, som i och för sig har sina legitima intressen. Deras bankförbindelser kanske också kan ha ett visst intresse av samarbete med ett stort multinationellt företag. Men deras särintressen kan i rimlighetens namn inte få vara de enda utslagsgivande. Vi har visat att arvingarna tidigare har behandlats mycket väl. Mot detta står också ett fackligt intresse och ett samhällsintresse. Vi kräver bara att regeringen utnyttjar de kontrollmöjligheter som finns. Vi säger ingenting mera än detta. Om det nu skulle vara så att man själv tror på sin egen ideologi, följer därav att vi borde kunna se till att få fram svenskt kapital för ett företag som är så klart lönsamt som det ifrågavarande företaget. Det hade också funnits möjligheter till förhandlingar med de olika intressenterna. Affären hade då kunnat få en helt annan utgång. I och för sig skall vi kanske inte förvåna oss så mycket om herr Åsling uppträder som ombud för svenska kapitalister, men han skall väl i rimlighetens namn inte behöva ta på sig att också vara ombud för den internationella kapitalismen. Jag tycker att det här finns ett klart svenskt egenintresse, som vi bör ta hänsyn till när det gäller de lagar och regler som finns. Hade herr Åsling gjort detta med kraft och skicklighet, är jag övertygad om att den här affären skulle ha fått en helt annan utgång än vad som nu har blivit fallet.

Herr talman! Jag skall utnyttja mitt sista repliktillfälle till att säga att även jag tycker att den avsiktsförklaring som industriministern nyss åberopade och som han refererade till i sitt svar lovar rätt mycket. Jag anser emellertid fortfarande att det finns många frågetecken som borde ha rätats ut, innan regeringen signerat affären. Det är nog inte riktigt att som herr Åsling säga att vi står här och exploaterar en oro. I stället tror jag att man kan säga att vi försöker att ge uttryck för den oro som man känner i länet. Jag undrar om regeringen verkligen tog kontakt med exempelvis vår landshövding, som gärna hade velat ha ett ord med i laget just den 24 februari, när regeringen fattade det här beslutet. Det fanns ju då från länsstyrelsen en skrivelse, där det gavs uttryck för den oro som även vi här har försökt ge uttryck för, dock X73 utan att på något sätt exploatera den. Jag vet alltså inte om regeringen tog denna kontakt. I länet har det ändå på flera sätt visats stor tveksamhet, inte minst under den senaste tiden från fackets sida. Jag vill påstå att det lokala facket nu har en något annan attityd än i början. Till sist vill jag bara fråga: Har kontakter tagits med berörda organ i länet, innan regeringen fattade sitt beslut den 24 februari, eller byggde regeringen sitt beslutsfattande enbart på den nämnda skrivelsen?

Herr talman! Bo Södersten framhärdar i anspråken på att regeringen skulle uppträda som kommissionär eller, som han säger, som ombud för svenska kapitalister. Jag avböjer vänligt men bestämt det förtroendet. Affärerna får bedrivas på affärernas villkor. De kan inte bli föremål för politiska interventioner. Vi har enligt min uppfattning att följa de spelregler Nr 98 som gäller. Tisdagen den Hans Gustafsson frågar om min inställning här innebär att jag förespråkar 16 mars 1982 ett generellt ja. Självfallet inte. Men om herrar debattörer anser att denna affär strider mot väsentligt allmänt intresse, måste man dra den slutsatsen av deras inställning att de är beredda att säga generellt nej. Jag kan inte inse vilka strikta skäl som i övrigt kan åberopas när det gäller väsentligt allmänt intresse. bröd Hans Gustafsson är inte speciellt övertygande när han t.ex. talar om försörjningsberedskapsskäl. Wasabröd ligger faktiskt i Filipstad, och det är inte Filipstad som vi har sålt för export. Wasabröd har alltså övertagits av ett utländskt företag, men tillverkningen måste självfallet fortsätta i Filipstad. Fortfarande finns således denna tillverkningskapacitet inom landets gränser. Det skedde 1973 en viss översyn av 1916 års lag. Man pekade då direkt på risken för teknologiöverföring som ett skäl för att säga nej till utländska företags förvärv. I denna affär finns det inget moment av teknologiöverföring från svensk industri som skulle innebära att vi i svenskt näringsliv skulle förlora en unik teknologi. Det är en ganska viktig omständighet i sammanhanget.

Herr talman! Jag kan inte underlåta att börja med att citera en ledare i socialdemokratiska Värmlands Folkblad i slutet av februari med rubriken ”För sent, tyvärr”. Så här skrev då Värmlands Folkblads ledarskribent: ”Sent omsider, alltför sent, har de socialdemokratiska politikerna på riksplanet börjat agera i Wasabröds-affären. Thage G. Peterson ställde i går en fråga till industriminister Nils G. Åsling och även Ingvar Carlsson och Gunnar Sträng uppges vara upprörda över regeringens beslut att tillåta försäljning av företaget till den schweiziska multijätten Sandoz. Det är synd att dessa tunga politiker inte reagerade i denna allvarliga fråga redan innan regeringen gav klartecken för försäljning.

Nu är jag varken socialdemokrat eller någon tung politiker, men jag kan ändå erinra om att jag framställde en interpellation i den här frågan redan den 16 december — alltså i god tid före regeringsbeslutet. Interpellationen besvarades också av industriministern före regeringens beslut. Svaret lämnades närmare bestämt fredagen den 15 januari. Det fanns alltså en möjlighet för både tunga politiker och vanliga värmländska politiker att ta 175 tillfället i akt och då agera i Wasabrödsfrågan. Jag säger nu inte detta för att hämta någon billig poäng på att jag var allra först med att ta upp frågan om Wasabröds försäljning till Sandoz. Det var givetvis precis lika värdefullt att Gunnar Olsson gjorde sina påpekanden i den allmänpolitiska debatten. Men det finns skäl att instämma i den kritik som Värmlands Folkblad framförde efter det att industriministern hade tillkännagivit det förestående beslutet lördagen den 20 februari. Här kunde ha gjorts betydligt större ansträngningar i riksdagen att ge regeringen besked om de allvarliga invändningar och farhågor som ett tillstånd till försäljningen föranledde. Men eftersom frågan nu är uppe, fast det är för sent, så finns det också anledning att gå tillbaka till vad Nils Åsling svarade den 15 januari. Då sade nämligen Nils Åsling att såvitt han kunde bedöma den dagen så var det schweiziska förvärvet av Wasabröd ett seriöst förvärv. Seriösa utländska företag som skaffar sig svenska dotterbolag är välkomna, menade industriministern, och han var också villig att förorda fler utländska etableringar i Sverige. Däremot påpekade Nils Åsling den 15 januari att det också finns icke-seriösa företag och företag som arbetar utifrån andra principer. ”De vill inte acceptera den miljö Sverige erbjuder för etableringar. De köper t.ex. svenska företag för att flytta teknologi utomlands etc.” Just mot den bakgrunden finns det anledning att i dag ställa nya frågor till industriminister Nils G. Åsling. Tog industriministern och regeringen i övrigt del av de uppgifter som under januari och februari publicerades i svensk dagspress om det schweiziska företaget Sandoz? Brydde sig regeringen om att Sandoz i likhet medt.ex. Nestlé säljer modersmjölksersättning, som ökar dödligheten bland spädbarn i utvecklingsländerna? Besvärade det möjligen industriministerns bild av företaget som seriöst och välkommet till Sverige att det finns uppgifter om långtgående samarbete mellan Sandoz, Nestlé och Unilever — något som bidrar till livsmedelsindustrins internationella monopolisering? Påverkades över huvud taget Nils Åslings och regeringens tilltro till Sandozkoncernen av den kritik som har framförts i schweiziska tidningar och vidarebefordrats här i Sverige mot företagets hårdhänta rationalisering och mycket märkliga personalpolitik? Jag citerar här några av de uppgifterna: ”Enligt de schweiziska tidningarna Weltwoche och Tages Anzeiges har Sandoz under den gångna hösten skrivit industriell historia i Schweiz genom att säga upp 900 anställda inom läkemedelsindustrin fram till mitten av 1983. Den som ledde operationen var Hans Widmer, chef för McKinsey, ett världsomspännande utredningsinstitut. Han har nu en egen avdelning i koncernens toppskikt. Aktionen har betecknats som ”djävulskt uttänkt, ”psykisk terror” och ”ångestskapande”. I aktionen ingick att avdelningschefer gjorde upp program för att klara sig med 40 procent mindre personal. Fjorton tvåmannalag har sedan bestämt vilka som skall avskedas.” Dessa uppgifter har också förekommit i en reportageserie i Dagens Nyheter. Har regeringen undersökt sannolikheten i dessa uppgifter före beslutet? Nr 98 Har regeringen vägt in de eventuella följderna för jobben i Filipstad? Tisdagen den Industriministern säger här att de tidigare talarna i dagens debatt försöker 16 mars 1982 exploatera den oro som finns bland berörda anställda. Men oron finns ju faktiskt. Oavsett om man kan säga att den exploateras eller ej, är det ju viktigt att denna oro på något sätt kan vidarebefordras till riksdagen, försäljningen av eftersom regeringen — enligt vad som har framgått av det industriministern företaget Wasahar sagt här i dag — tydligen enbart avgör en sådan här fråga på formella bröd grunder. Det har alltså inte så stor betydelse vilka kriterier Nils Åsling har haft och vilka hans skäl har varit för att bedöma Sandoz som seriöst. Det har inte heller någon betydelse vad Sandoz har uttalat i sina skrivelser, eftersom det är ett formellt avgörande. Vi har också fått veta i dag att några regionalpolitiska skäl icke har vägts in vid behandlingen av frågan.

Herr talman! På några få år har det internationella läget allvarligt försämrats. Det går en isande vind av hot genom världen i dag. Spänningarna ökar, konflikterna blir fler och allvarligare. Människors osäkerhet inför framtiden växer. Det som mer än annat ger oss anledning till oro är stormakternas nästan fullständiga oförmåga att komma till rätta med sin egen fruktan för varandra. Med sin stora ekonomiska, politiska och militära makt håller de världens öde i sina händer, men de saknar förmåga att bidra med konstruktiva lösningar på världens problem. Denna situation är mycket farlig, för dem själva och för oss. Vad som sker i Polen visar att den politiska ordningen i Östeuropa är oförenlig med hänsyn till individens rätt till frihet och de östeuropeiska staternas rätt till nationell självständighet. Slagorden om folkets demokrati har blivit en trött och cynisk ritual för ledare som måste skydda sig mot folket med milis och stridsvagnar. Tragedin i Polen är ytterst en följd av sovjetisk maktpolitik. Undantagstillståndet föregicks av militära styrkedemonstrationer och politiska påtryckningar från rysk sida. Vilken roll den kommunistiska stormakten spelade just den 13 december är ovisst och egentligen av mindre intresse. Vad som kvarstår är att detta datum markerar ännu en milstolpe i en process som beskriver kommunistsystemets politiska fall. Nu är Polen tillbaka i förtryckets tröstlösa vardag. På ett av de monument som polackerna reste över demonstrationerna i Gdynia och Gdansk för tolv år sedan står det: ”Maktens soldater dödade arbetare.” Fler har dödats sedan dess. Tusentals fackföreningsledare och andra regimkritiker har internerats. Generalernas grepp har hårdnat. Deras löften om frihet framstår inte som trovärdiga. Vi måste ändå, herr talman, fortsätta att kräva att de står vid sina ord. Vi har inte rätt att säga att polackernas längtan efter frihet är fåfäng. Vi måste fortsätta att säga det som är en ofrånkomlig sanning, att krigslagar och maktspråk endast kan föra Polen ännu djupare in i politisk söndring och ekonomiskt förfall. Vi måste också inse att Polens kris är omvärldens. Vad de kommunistiska ledarna talar om som deras interna angelägenheter har fört öst och väst ännu längre in i en återvändsgränd av misstänksamhet och konfrontation. Slaget mot det polska folkets frihet har kommit att drabba alla människors förhoppningar om en tryggare tillvaro. Både Sovjetunionen och Förenta staterna vet trots allt att de i längden inte kan undvara ett åtminstone begränsat samarbete. De borde båda vara skrämda inför perspektivet av en evig konfrontation i det kalla krigets tecken. Försöken att undvika detta är vaga, men de finns där. Ingendera sidan ville t.ex. ta ansvaret för att Madridmötet skulle bli slutet på de europeiska samarbetsoch säkerhetssträvanden som fick sitt uttryck i Helsingforsmötet 1975. Likväl lyckades man inte samla sig till några som helst konkreta beslut i Madrid, bara till ännu en förhandlingspaus. Att det trots allt inte blev något definitivt förhandlingsavbrott är den svaga strimma av hopp som lättar upp vår djupa besvikelse över att mötet inte kunde föras till ett framgångsrikt slut. Det var naturligt och ofrånkomligt att de demokratiska regeringarnas delegater i Madrid starkt kritiserade militärens handlande i Polen. Det hade varit uppseendeväckande, om man vid en konferens om avspänning i Europa hade förbigått händelserna i Polen med tystnad. Östs protester mot att debatten blev så omfattande må vara naturliga, men deras rätt att kräva att andra skulle vara tysta kunde vi inte acceptera. I det läge som nu har uppstått är det viktigt att de resultat som nåtts vid Madridmötet ändå inte går förlorade. Det påtvingade förhandlingsavbrottet i Madrid bör därför utnyttjas för kontakter mellan de deltagande staternas regeringar. Sverige kommer att aktivt bidra till fortsatta förhandlingar om det slutdokument från Madridmötet som vi tillsammans med övriga neutrala och alliansfria stater har lagt fram. Det finns redan en betydande enighet om detta dokument. En av punkterna gäller förslag till en första fas i en europeisk nedrustningskonferens. Sverige har som bekant erbjudit sig att stå som värd för denna. Jag tror inte att någon av supermakterna avsiktligt planerar att gå i krig med den andra. De är rimligen oförändrat medvetna om de oöverskådliga riskerna med en konfrontationspolitik. Samtidigt vet vi att misstro och felbedömningar kan leda supermakterna in i kriser som de till sist får svårt att kontrollera. Det är mot denna bakgrund som den pågående kapprustningen är så farlig. Den liknar mer än någonting annat ett slags lämmeltåg mot en självförintelse. Tankarna bakom kapprustningen är ett nederlag för det mänskliga förnuftet. Ingen uppgift kan vara angelägnare än att stoppa den pågående utvecklingen mot allt fler och alltmer ohyggliga vapen. Alla rustar, men supermakternas roll är avgörande. Deras andel av rustningarna är den utan jämförelse största. De bär huvudansvaret för att en kursändring kommer till stånd, men de har ännu inte varit beredda att ta det ansvaret. En tillbakablick på deras försök till nedrustning eller kontrollerade upprustning ger oss en bild av halvhjärtade ansträngningar, misslyckanden och felslagna förhoppningar. Den förlamande misstänksamheten har hindrat dem från framsteg. Svårigheterna att nå ett avtal om fullständigt stopp för prov med kärnvapen är ett exempel. Det har hittills varit omöjligt att ens få till stånd multilaterala förhandlingar om ett sådant avtal. Utvecklingen i fråga om kemiska vapen är en annan anledning till oro. Trots ett snart 60-årigt förbud mot användningen av kemiska stridsmedel i krig fortsätter, enligt tillförlitliga rapporter, supermakterna nu i ökad utsträckning att tillverka just sådana vapen. Andra rapporter talar om pågående forskning i syfte att använda den yttre rymden till krigföring. Det måste vara politiska ledares och alla andra opinionsbildares uppgift att häva tvångsföreställningen att mera vapen ger ökad säkerhet. I kärnvapenåldern visar man inte sin styrka genom att lägga ytterligare megaton till en redan överstor och militärt oanvändbar förstörelseförmåga. Den verkliga styrkan måste visas vid förhandlingsbordet, i modet att övervinna fruktan och inse att det endast är minskande rustningar som leder till ökande säkerhet. Just nu står vi, herr talman, inför viktiga avgöranden. Supermaktsförhandlingar i centrala vapenfrågor är planerade under 1982. Samtalen i Gendve om kärnvapen i Europa har redan inletts. Ett återupptagande av de s.k. SALT-förhandlingarna har också utlovats. I juni äger FN:s andra extra generalförsamling om nedrustning rum. Dessa förhandlingar kan inte föras fristående från varandra. Framför allt gäller detta försöken att stoppa upprustningen med kärnvapenladdade medeldistansrobotar i Europa och diskussionen om de strategiska interkontinentala vapnen. Genåveoch SALT-förhandlingarna handlar om olika sidor av samma problem. Om SALT-förhandlingarna inte kommer i gång, riskerar detta att också förlama Genåvesamtalen om de Europabaserade kärnvapnen. Båda parter har samma intresse av att dödläget på nedrustningsområdet kan brytas. Varken supermakterna eller världen i övrigt har råd att vänta. Att diplomaterna inte förhandlar innebär inte att militären avstår från att rusta. Att invänta ett ideologiskt töväder är inte möjligt. Därför måste nedrustningsarbetet hållas utanför supermakternas motsättningar på andra områden. Detta är inte bara den svenska och många andra regeringars åsikt. Den förs också fram med allt större kraft av en växande fredsrörelse. Denna representerar en sund vägran hos miljoner människor att passivt acceptera kapprustningens skenbara logik. Det vi talar om som fredsrörelsen är suddigt som begrepp, och dess sammansättning är växlande. I väst är fredsrörelsen spontan och fri. I öst tillåts den inte tala något annat språk än det som de politiska myndigheterna har sanktionerat. Vi måste lära oss att lyssna till nyanserna i dessa olika budskap, men vi har ingen anledning att betvivla alla folks avsky inför krig och deras längtan efter fred. I diskussionen om vår egen säkerhet måste vi utgå från att intresset för vårt närområde har ökat, och därmed också de militära aktiviteterna i detta område. Norden har blivit föremål för en tilltagande uppmärksamhet från båda blockens sida. Ett uttryck för detta var den sovjetiska ubåtens besök i Karlskrona skärgård. Tyvärr, herr talman, har vi anledning att tro att denna mycket allvarliga kränkning av svenskt territorialvatten inte var en engångsföreteelse, även om inkräktaren den här gången blev tagen på bar gärning. Spaningsverksamheten i hela vårt närområde har tilltagit och lär fortsätta att tillta. Denna utveckling har inte påverkats och bör inte få påverka de val av säkerhetspolitiska mönster som varje nordiskt land gjorde för flera decennier sedan. Detta mönster ligger fast och innebär viktiga begränsningar i supermakternas roll i Norden. Vi utgår från att det ligger i båda stormaktsblockens intresse att den nordiska stabiliteten bevaras. Det tyngsta ansvaret för världsfreden ligger hos stormakterna. Vi får därför inte glömma vår egen roll. Sverige lämnar sitt bidrag genom att aktivt delta i arbetet för nedrustning och genom att med beslutsamhet hävda vår alliansfria politik, som syftar till neutralitet i händelse av krig. Denna politik måste stödjas av ett för våra förhållanden starkt försvar. Angrepp och kränkningar måste kosta så mycket att det inte blir lönsamt att utnyttja vårt territorium och vårt luftrum. Nyligen lade regeringen fram en proposition om vårt totalförsvars framtida inriktning. Denna är en viktig del i vår utrikespolitik. Jag hoppas att förslaget, när det senare i vår skall behandlas i riksdagen, skall kunna antas i största möjliga enighet mellan de demokratiska partierna. Denna enighet är i sig viktig för styrkan i och tilltron till den svenska neutralitetspolitiken. Herr talman! I enighet har riksdagen uppdragit åt regeringen att i nära kontakt med våra nordiska grannländer utröna förutsättningarna för en nordisk kärnvapenfri zon. En sådan bör ses som ett led i de europeiska nedrustningssträvandena. Vi har redan haft åtskilliga kontakter i denna fråga med de övriga nordiska ländernas regeringar. Kontakter har också tagits med Sovjetunionens och USA:s regeringar. Det är tyvärr ingen överdrift att säga att intresset hos kärnvapenmakterna för reella åtaganden till förmån för en sådan zon är mycket svagt. Detta är ett av många uttryck för deras bristande förmåga att över huvud taget nå resultat när det gäller kärnvapennedrustning. Detta får, herr talman, naturligtvis inte minska vårt intresse att driva denna fråga vidare. Inte minst vetskapen om att det finns fler kärnvapen i Östersjöområdet än som tidigare varit allmänt känt måste öka våra ansträngningar att minska kärnvapenhotet mot svenskt område. Det är i detta sammanhang som arbetet på en kärnvapenfri zon skall ses. Samtidigt måste vi vara på det klara med att förverkligandet av en sådan zon, vars syfte måste vara att konsolidera och förstärka vår säkerhet, inte är någon genväg till nedrustning. Om den kommer till stånd, är den ett resultat av framsteg på nedrustningsområdet. Herr talman! Inte minst vårt engagemang för nedrustning visar vårt starka behov av internationellt samarbete, inte minst med övriga europeiska länder. I Madrid arbetar vi i mycket nära kontakt med Europas övriga neutrala och alliansfria länder. Med dessa delar vi ansvaret för att stormaktsmotsättningarna inte leder till att de europeiska säkerhetsoch samarbetssträvandena avstannar. Vår aktiva roll i det sammanhanget leder till täta förhandlingar med både östoch västeuropeiska regeringar. Sverige spelar också en aktiv roll i Europarådet. Detta är en sammanslutning av europeiska regeringar med demokratiskt valda parlament. En viktig uppgift för oss och för Europarådet just nu är att öva påtryckningar på en av Europarådets medlemsstater — Turkiet. Turkiet måste återgå till demokratiskt styre. Bara om så sker kan Turkiet accepteras som medlem i Europarådet. Inom EFTA och i kontakter med den europeiska gemenskapen EG arbetar vi för att undanröja hindren för ett utvidgat ekonomiskt samarbete i Europa. Vår beslutsamhet att hävda en oberoende utrikespolitik och vårt omfattande internationella engagemang för att med FN-stadgan som grund hävda de mänskliga rättigheterna och alla staters rätt till integritet är en styrka i detta samarbete. Herr talman! I supermakternas spel ställs alltför ofta respekten för små stater åt sidan. Detta gäller inte minst för tredje världens länder. För dessa är det viktiga att finna lösningar på sina egna svåra problem. De är inte intresserade av att ersätta en form av beroende med en annan. De värjer sig med detta mot att tvingas in i ett öst-väst-mönster, som inte tillgodoser deras speciella situation och behov. På samma gång upplever de med växande bitterhet hur de övergetts av de industrialiserade länderna. Nöden hos de fattiga ökar samtidigt med oviljan hos de rika att uppfylla sina biståndsoch samarbetslöften. De fördjupade ekonomiska problemen i världen bidrar ofrånkomligen till oron och osäkerheten. Stora förhoppningar har därför knutits till idén om globala förhandlingar för en samlad lösning på u-ländernas ekonomiska kris. Bakom denna tanke ligger insikten om det ömsesidiga beroende som i dagens världsekonomi binder samman fattiga och rika länder. Det är tyvärr, herr talman, karakteristiskt för handlingsförlamningen i allt internationellt samarbete just nu att dessa förhandlingar efter år av förberedelser ännu inte ens har börjat. Sverige har intensivt arbetat för ett ökat samarbete mellan nord och syd. I det dödläge som nu råder är det av största betydelse att det arbetet förs vidare. Väntan på framsteg vad gäller de globala förhandlingarna får inte hindra oss att bidra till konkreta och praktiska resultat på en rad andra viktiga delområden, som t.ex. när det gäller energi, vidgad handel, ökat miljövårdssamarbete, livsmedelsförsörjningen och resursöverföringen till uländerna i allmänhet. För Sverige är stöd till FN och internationellt biståndssamarbete sedan länge en central del av vår utrikespolitik. I dag måste vi med oro konstatera att det internationella multilaterala samarbetet befinner sig i en djup kris. Detta beror inte minst på den olyckliga politik som Förenta staterna slagit in på. Den innebär en nedprioritering av det multilaterala arbetet, som bl.a. tar sig uttryck i starkt minskade bidrag till viktiga biståndsorgan, t.ex. inom Världsbanken. Från sovjetisk sida har man valt att ställa sig nästan helt utanför det internationella biståndssamarbetet. Det snäva öst-väst-perspektiv som f.n. anläggs i den amerikanska utrikespolitiken måste beklagas. Genom sin nuvarande inriktning riskerar den att förstärka de spänningar i tredje världen som alltmer kommit att bli ett hot mot fred och stabilitet. Det sker genom den okänslighet som nu visas för u-ländernas djupa svårigheter, genom den tvetydiga politik man för gentemot Sydafrika, genom stöd åt diktaturer i Centralamerika och på andra håll. El Salvador är i dag ett land i skräck. Månad efter månad rapporteras om nya mord, nya försvinnanden, nytt mänskligt elände i inbördeskrigets spår. Dagens konflikt i El Salvador har uppstått ur långvariga orättvisor, nöd och stagnation. En utbredd fattigdom har konfronterats med en liten privilegierad grupps ekonomiska och politiska intressen. Socialt och politiskt missnöje har förbisetts eller undertryckts. Följderna har blivit katastrofala. Samma slags förhållanden ligger bakom det nu alltmer fruktansvärda våldet också i Guatemala. Den junta som styr El Salvador har uppenbarligen inte folkets stöd. Den begår dagiigen svåra brott mot sina egna medborgare. Att kommunistiska intressen drar nytta av det kaos som i dag råder i El Salvador får inte bli motiv för demokratierna att stödja landets korrumperade militärjunta. Också i USA borde man inse att demokratins sak aldrig gagnas av stöd till odemokratiska krafter. Ändå tycks, herr talman, Förenta staterna igen vara på väg att begå misstaget att tolka ett inre uppror som orsakat främst av utifrån kommande aggression. Ledd av denna felsyn tillgriper man en politik som endast kan göra El Salvadors problem djupare och lidandet värre. Vägen till en lösning av konflikten går via förhandlingar mellan parterna. Regimen i El Salvador har hittills avvisat sådana förhandlingar. Förenta staterna bör använda sitt inflytande till att försöka få till stånd en ändring av denna inställning. Endast när våldet upphör och allvarligt menade samtal förs kan den nuvarande utvecklingen ändras. Den svenska regeringen välkomnar det initiativ som Mexicos president nyligen tagit till medling mellan parterna. De samtal som just nu pågår mellan Mexicos och USA:s utrikesministrar är den första strimman av ljus på mycket länge över det centralamerikanska mörkret. Det är detta slags initiativ som världen behöver. Vapenstöd utifrån — varifrån det än kommer — fördjupar konflikten och bidrar inte till någon lösning. Detta, herr talman, är en princip som i hög grad gäller också för Sovjets krig i Afghanistan, som nu går in på sitt tredje år. Trots omfattande insatser av militär har den sovjetiska ockupationsmakten inte lyckats slå ned det afghanska motståndet. En supermakts militärmaskin har än en gång kommit till korta gentemot ett u-land där den ingenting hade att skaffa. Vi har från första dagen starkt fördömt Sovjetunionens aggression mot ett litet land med lång alliansfri tradition. Kraven på att de sovjetiska trupperna måste dras tillbaka har inte förlorat i styrka för att den sovjetiska aggressionen nu pågått under lång tid. Vi får inte glömma Afghanistan. För varje dag med nya offer blir det alltmer angeläget att kräva att Sovjet lämnar Afghanistan. Omständigheterna skiljer sig åt i fråga om El Salvador och Afghanistan. Men i båda fallen är behovet stort att lämna dem som drabbats av våldet humanitär hjälp. Det är viktigt att vi fortsätter att hjälpa dem som lider i sina egna länder och inte minst dem som tvingats fly till andra länder. Sydvästasien, herr talman, utgör i dag den kanske farligaste krishärden i vår krisdrabbade värld. Regionen har i allt högre grad kommit att plågas av instabilitet och inre spänningar. Genom sin olja och sitt strategiska läge har den samtidigt hamnat i brännpunkten för supermakternas rivalitet. På några år har riskerna för storpolitiska förvecklingar i denna del av världen påtagligt skärpts. Revolutionen i Iran, Sovjetunionens invasion av Afghanistan och kriget mellan Iran och Irak har skapat ny oro. På samma gång har bitterheten växt mellan parterna i den arabisk-israeliska konflikten. Denna fiendskap framstår alltjämt som Mellanösterns allvarligaste problem. Svårigheterna blir desamma. Hur kan judars och arabers krav på samma territorium förenas, och hur skall dessa folk kunna leva i fred sida vid sida? Detta problem genomsyrar hela regionens liv, präglar dess politiska villkor och håller dess folk i ett slags våldets ständiga gastkramning. Camp David-avtalet har lett till fred mellan Egypten och Israel. Den sista ockuperade delen av Sinai skall återlämnas till Egypten om drygt en månad. Detta är i sig viktiga och glädjande framsteg. Men avtalet har inte fört oss närmare en lösning av den palestinska frågan, som är och förblir den utdragna krisens kärna. Förhandlingarna om autonomi på Västbanken och i Gaza ser nu ut att ha kört fast. Utgångspunkterna har varit för skilda, synen på vad som borde uppnås för olika. Utsikterna till nya framsteg i fredsprocessen ter sig inte ljusa i dag. Den onda cirkeln av hat och ömsesidiga oförrätter fortsätter på ett numera skrämmande välbekant sätt. Den israeliska regeringen prövar på ett alltmera utmanande sätt tålamodet också hos landets vänner. Libanons tragedi fortsätter. Det spända läget längs gränsen mellan Libanon och Israel inger farhågor. I detta känsliga skede är det viktigt att parterna avstår från varje handling och varje uttalande som kan hota Libanons integritet. Fred i Mellanöstern, herr talman, är ytterst beroende av en uppgörelse mellan Israel och det palestinska folket. Denna uppgörelse måste naturligtvis uppfattas som rättvis av alla sidor. Oförsonlighet har hittills hindrat varje utveckling i den riktningen. Parterna kan inte vänta sig något stöd för krav som inte också erkänner den andra sidans rätt. Vi stöder självfallet Israels krav på säkra och erkända gränser, men vi har inte förståelse för landets annekteringar och olagliga bosättningar. Vi stöder palestiniernas krav på att deras nationella rättigheter måste erkännas, men vi vänder oss mot dem som kräver att detta skall ske på bekostnad av staten Israels existens. Palestinierna måste få rätten att, om de så vill, upprätta en egen stat. Men detta får inte inkräkta på Israels rätt att leva i fred och säkerhet. Israel och PLO måste erkänna varandra som rättmätiga förhandlingsparter. Ramarna för en uppgörelse finns alltjämt, om än ofullständiga, i säkerhetsrådets grundläggande resolutioner 242 och 338. Herr talman! Även för Iran och Irak är en fredlig uppgörelse enda vägen ur en meningslös och farlig konflikt. Kriget mellan dem har nu i ett och ett halvt år vållat svåra prövningar för båda sidor. Till allt dagligt mänskligt lidande kommer en omfattande materiell förstörelse och andra tunga materiella bördor. Angelägen inre utveckling hindras av de utdragna striderna. Samtidigt ökar riskerna för att också andra länder i området kan komma att dras in. Behovet av snar fred är stort, men parterna står ännu långt ifrån varandra i konfliktens nyckelfrågor. Den svenska regeringen välkomnar alla seriösa försök att hjälpa dem att lösa sina motsättningar, och uttalar sitt fortsatta fulla stöd för FN:s representant Olof Palme i hans svåra arbete. Herr talman! Gentemot Sydafrika har orden för länge sedan slutat räcka till. Lika oberörd av vädjanden som av fördömanden fortsätter rasistregimen år efter år samma skändliga politik. Ingenting som omvärlden sagt eller gjort har hittills kunnat rubba den vita minoritetens förstockelse. Det inre förtrycket breder ut sig. De som trodde, att apartheidsystemet på något sätt skulle kunna reformera sig självt, har ägnat sig åt illusioner. Knappast ens kosmetiska förändringar har ägt rum i de oefterrättliga förhållanden som råder i landet. Det sydafrikanska föraktet för andra afrikanska folks och staters rättigheter är också monumentalt. Hela södra Afrika drabbas. På olika sätt söker man störa grannländernas utveckling och kränka deras territoriella integritet. Terrorism och skadegörelse mot dem uppmuntras, och eget militärt våld används hänsynslöst. Sydafrikanska trupper besätter fortfarande delar av Angola, efter förra sommarens överfall. Ockupationen av Namibia fortsätter. FN-planen för Namibias självständighet utsätts för ideliga sydafrikanska förhalningsförsök och sabotage. Förhandlingarna om planen är nu inne på sitt fjärde år, utan att ett genombrott kunnat åstadkommas. Skulden för detta är Sydafrikas. Men ett tungt ansvar åvilar också den västliga kontaktgruppen, som innehar de verkningsfulla påtryckningsmedlen mot Sydafrika. Påtryckningarna mot Sydafrika måste nu göras tillräckligt kännbara för att förmå regeringen där att ta reson. Den vita arrogansen kan uppenbarligen endast brytas genom internationell uppslutning bakom verkningsfulla sanktioner. Sverige verkar tillsammans med de övriga nordiska länderna sedan länge i Förenta nationerna för detta mål. Vi förbereder också, tillsammans med dessa länder, en biståndsinsats för ett fritt Namibia. Förakt för mänskliga rättigheter är orsaken till flertalet av världens många motsättningar och konflikter. Detta förakt har många ansikten. Ständigt möts vi av nya skrämmande rapporter. De kommer från de kommunistiska staternas tvång, från avrättningsvågens Iran, från tortyrens Chile eller Argentina, från massakrernas Centralamerika, apartheidpolitikens Sydafrika, från övergrepp mot mänskliga rättigheter och människans värdighet i stat efter stat. Kriser kan inte lösas med våld, men användandet av våld ger förr eller senare upphov till kris. När vi vänder oss mot brott mot grundläggande mänskliga värden och principer verkar vi samtidigt för minskade spänningar i världen, och för fred.

Herr talman! Svensk utrikespolitiks främsta uppgift är att värna vårt oberoende och trygga våra nationella intressen. Erfarenheten av den svenska neutralitetspolitikens hållbarhet under två världskrig har grundmurat förtroendet i det svenska folket för denna linje. Neutraliteten upplevs som en trygghetsfaktor i en orolig värld. Den folkliga förankringen utgör också i sista hand den starkaste garantin för att neutralitetspolitiken kommer att fullföljas. Den undanröjer spekulationer från omvärlden om en förändring av Sveriges politik. Det är i fredstid som vi måste lägga grunden för den neutralitetspolitik vi avser att upprätthålla i händelse av krig. Dess viktigaste element är alliansfriheten, som möjliggör att vi inte omedelbart och automatiskt dras in i en konflikt i vår del av världen. Denna alliansfrihet dömer oss inte till åsiktsneutralitet eller tystnad. Neutrala är vi endast i den meningen, att våra åsikter eller protester uttalas oberoende av vilken makt som vi vänder oss till. Vi menar bestämt, att Sverige skall aktivt delta i den internationella opinionsbildningen mot övergrepp och fredshot. Samtidigt måste utrikespolitiken ge ett klart uttryck för vår avsikt att verkligen vara neutrala i händelse av krig. En sådan politik måste föras med fasthet och beslutsamhet. Officiella uttalanden från regeringshåll får inte försvåra eller förhindra våra möjligheter att stå neutrala. Det får inte råda några missförstånd i omvärlden om vår alliansfrihet, om vår obundenhet av de båda blocken. När vi byggt upp ett starkt försvar, är det för att demonstrera vår neutralitetsavsikt. Därför bär vi också de i förhållande till vårt invånarantal höga försvarskostnaderna solidariskt. Med vår utrikesoch försvarspolitik söker vi undvika ett säkerhetspolitiskt vakuum mitt i Norden. Därmed bidrar vi också till lugn och stabilitet i vår del av världen. Nordens fredliga samarbete har en fast förankring hos våra folk. Vi har kunnat upprätthålla en öppen arbetsmarknad, ha omfattande och djupa kulturella, sociala och ekonomiska kontakter. Trots olika säkerhetspolitiska lösningar är Norden ett område med låg militär spänning. Samarbete och stabilitet har varit kännetecknande för vårt område. För Nordens folk var valet av ny president i Finland en viktig händelse. Valet av president Koivisto bekräftar kontinuiteten i den finska utrikespolitiken, en utrikespolitik som vi respekterar och stödjer och som i hög grad bidrar till den nordiska stabiliteten. Det är emellertid uppenbart, att lugnet i vår del av världen också påverkas av utvecklingen av relationerna mellan supermakterna. Det är därför viktigt att vi i tider av ökad utrikespolitisk spänning arbetar vidare med de frågor som förenar oss här i Norden. Jag tänker särskilt på den kärnvapenfria zonen. Den sovjetiska ubåtens kränkning av svenskt territorium i höstas understryker vikten av detta arbete. En nordisk kärnvapenfri zon skall naturligtvis sättas in i sitt europeiska sammanhang. Att bevara kärnvapenfriheten i Norden kan ge ett positivt bidrag till en större nedrustningsdiskussion i Europa. Låt mig i detta sammanhang tillägga: I går höll president Bresjnev ett tal där han sade att Sovjetunionen ensidigt skall stoppa utplaceringen av medeldistansrobotar i Europa och under vissa villkor minska antalet. Jag ser klart positivt på detta förslag. Det är utmärkt om stormakterna kommer med erbjudanden om att minska kapprustningen, som amerikanarna gjort. På detta sätt kan man inleda en process, som leder till verkliga överenskommelser om ömsesidiga åtgärder. Jag har svårt att förstå de surmulna kommentarer som från en del håll förekommer med anledning av den sovjetiske presidentens förslag. För att en nordisk kärnvapenfri zon skall kunna formaliseras, måste väsentliga beslut tas inom de två stormaktsblocken. Det förutsätter att Atlantpakten avstår från möjligheten att i krigstid stationera kärnvapen i de nordiska NATO-länderna. Detta måste i sin tur balanseras av reella eftergifter från Sovjetunionens sida. Ett kärnvapenfritt Östersjön, t.ex. i form av en uttunningszon, är i detta sammanhang en viktig del av diskussionen om en nordisk kärnvapenfri zon. Detta är ett grannlaga arbete, som kräver tålamod och omdöme. Och jag är inte säker på att det gagnas av något ”maximalistiska” uttalanden av tjänstemän. De må göra sådana uttalanden, men dessa är i varje fall inte representativa för socialdemokratins tänkande på området. En sak är klar: Det ligger helt i Sveriges nationella intresse att en sådan zon kommer till stånd. Fredsrörelsen är en positiv kraft, som kanaliserar de många människornas växande olust och rädsla inför en till synes okontrollerad kapprustning, som likt ett sluttande plan för supermakterna mot en konfrontation och världen mot sin undergång. I stället för att kritisera och bekämpa denna oro bör vi se medborgarnas engagemang och protester som en sund reaktion mot en osund utveckling. Från socialdemokratisk sida vill vi delta i fredsopinionen och tillföra den vår kraft och vår erfarenhet. Norden är inte förskonat från den ekonomiska krisens verkningar. Vi har alla drabbats hårt. Men de som för några år sedan siade om att det nordiska samarbetet skulle bli ett offer för den globala krisen, har inte blivit sannspådda. Och här finns mycket att göra inom ekonomisk och industriell politik, inom energiområdet och mycket annat. Det främsta hotet mot vår välfärd ligger i krisen inom sysselsättningen. I samband med Nordiska rådets session häromveckan slog Nordens fackliga samorganisation larm och påtalade att det f. n. finns 650 000 öppet arbetslösa i de nordiska länderna. Om inget görs, kommer denna siffra att kunna stiga till en miljon inom två år, menar NFS. Mot denna dramatiska bakgrund är det synnerligen angeläget att ta NFS varning och råd på allvar. Den omläggning av den nuvarande ekonomiska politiken som samorganisationen uppmanar till ställer sig svensk socialdemokrati också bakom: en ökning av de produktiva investeringarna i privat och offentlig verksamhet, satsning på bostadsbyggande, bättre kollektivtrafik och ett rationellt energiutnyttjande, utnyttjande av ny teknik för att skapa fler arbetstillfällen m.m. Vår politik för Europa måste syfta till arbete och fred. I Västeuropa fördjupas den ekonomiska krisen stadigt. Arbetslösheten räknas nu i tiotals miljoner och hotar själva grunden i våra välfärdssamhällen. Kampen mot arbetslösheten gäller jobben, men också mycket mera. När människor drabbas av arbetslöshet, eller känner sig ständigt hotade av denna, riskerar vi att solidariteten och sammanhållningen i nationen går förlorad, att de förenklade lösningarnas och slagordens politik vinner gehör. Man skyller lätt problemen på invandrarna och de s.k. arbetsskygga. Man har inte råd med u-hjälp, och man struntar i andras svårigheter. Armbågsmentaliteten breder ut sig. När vi mot detta vill sätta upp en solidarisk arbetsmarknadspolitik, ekonomisk demokrati och fortsatt social omsorg, är det ett försvar också för den politiska demokratin. Vi har att leva och verka i Europa, och då i synnerhet Västeuropa. Hälften av vår export går till EG-länderna, och vi är själva nummer tre i storleksordning på listan över EG:s handelspartner. Vi är alltså i hög grad beroende av våra förbindelser med Gemenskapen. Vi kan konstatera att skälen för att inte söka medlemskap i EG har vuxit i styrka sedan frihandelsavtalet slöts. Medlemsländernas utrikespolitiska samarbete har fördjupats och samordnats. De har faktiskt lyckats bättre där än på det ekonomiska planet.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 Några EG-länder tillhör ju de länder som dominerar exporten av tekovaror till Sverige. Jag påpekade i november i fjol, att det är hög tid att vi inleder ordentliga överläggningar med EG-kommissionen i syfte att skapa ökad förståelse för Sveriges unika situation på tekoområdet och för de speciella stödåtgärder för att främja en strukturanpassning som vi är tvungna att vidta. Jag kan naturligtvis inte garantera några framgångar vid sådana överläggningar, men jag betraktar det som en ganska uppseendeväckande underlåtenhetssynd att det ännu inte förekommit ordentliga överläggningar mellan den svenska regeringen och kommissionen i tekofrågan. Sverige bör tillvarata alla möjligheter som finns att, med bevarad neutralitetspolitik, utvidga och fördjupa kontakterna och samarbetet med EG och dess medlemsländer. Europa är givetvis inte bara Västeuropa. Vi har under det senaste året påmints om hur delningen av vår kontinent lämnat djupa spår i människornas vardag, men också hur den fortsätter att vara levande i den politiska debatten. Som socialdemokrater vill vi se en utveckling mot mer demokrati och ökad social rättvisa i alla delar av Europa. Det är emellertid bara genom en politik inriktad på avspänning och samarbete mellan öst och väst som vi kan skapa ett ökat informationsflöde samt bättre ekonomiska, kulturella och politiska kontakter. Vi bör fortsätta och fullfölja avspänningspolitiken. Som européer kan vi aldrig godta en varaktig uppdelning av vår kontinent. Det som förenar oss utgör ett historiskt och kulturellt arv. Europa är inte, får inte vara, bara Paris, Bryssel och Bonn utan också Prag, Warszawa och Berlin. Den stora utmaningen för alla européer under resten av detta århundrade blir att göra förändringens vind möjlig i hela Europa och att utnyttja denna för att främja samarbetet på vår kontinent. Herr talman! I helgen arrangerade den svenska arbetarrörelsen en internationell hearing till stöd för mänskliga rättigheter och fackliga friheter i världen. Vi ville med vårt initiativ motverka likgiltighet och glömska inför de många brotten mot grundläggande mänskliga rättigheter, oavsett var dessa sker i världen, och bringa förtryckta och förföljda vårt stöd, vår solidaritet. I två dagar skärskådade vi utvecklingen i fyra länder. Vårt urval innebar självfallet inte att vi står likgiltiga inför andra konflikter, andra folks lidanden och kamp för sin frihet. Vår solidaritet gäller i lika hög grad de sydafrikanska och namibiska folkens kamp mot ett förhatligt förtryckarsystem. Det gäller de grannländer till Sydafrika, Angola och Mogambique, som utsätts för apartheidregimens provokationer och terror. Vår oro gäller också krishärden i Mellanöstern och den tragedi som bottnari att två folk, det israeliska och det palestinska, knyter sin historia och sina framtidsdrömmar till samma territorium. Den israeliska regeringen har på ett allvarligt sätt bidragit till att öka spänningen genom sin folkrättsstridiga annektering av Golanhöjderna. Vi berörs djupt av den tragedi som följer i de indokinesiska krigens spår, med dess väldiga flyktingströmmar i hela Sydostasien. Vi har starka band till folkens frihetskamp i Latinamerika, denna kontinent där militärdiktaturer är den förhärskande styresformen, där inhemska förtryckare och utländska intressen profiterar på människors misär. Men de fyra länderna fick stå som symbol för den svenska arbetarrörelsens klassiska motto: ”Alla folks frihet, hela världens fred.” Från Afghanistan och El Salvador, från Polen och Turkiet, kom djupt skakande vittnesmål om ockupation och terror, om diktaturens oförsonliga kamp mot fria fackföreningar och självständiga folkrörelser. Kraven på social rättvisa, på mänsklig värdighet och nationellt oberoende ställs med samma styrka och övertygelse i öst som i väst, i nord som i syd. Förtrycket må ta olika skepnad och form. Det bringar sina offer samma mänskliga lidande, samma ofrihet. En brinnande by är en brinnande by oavsett om den ligger i Afghanistan eller El Salvador. Och en fängslad fackföreningsledare förblir en fängslad fackföreningsledare, oavsett om han eller hon sitter i internering i generalernas Polen eller i generalernas Turkiet. Vår hearing blev också en protest mot stormaktsövergrepp och den dubbelmoral som ofta kännetecknar världspolitiken. Den ena supermakten stödjer det polska folkets självbestämmanderätt och den fria polska fackföreningsrörelsens kamp. Detta är lovvärt. Samma stormakt bidrar emellertid till den regim som förtrycker arbetarnas och böndernas frihet i El Salvador. USA:s regering tycker sig bakom frihetskampen i Centralamerika skönja Sovjetunionen, kommunismen och Cuba. Det är ett sätt att fly undan sanningen att folket förkastat en kapitalism stödd av militärjuntan. Den andra supermakten stödjer det salvadoranska folkets rätt till självbestämmande, dess kamp mot förtrycket. Det är lovvärt. Men den förmenar samtidigt det polska folket och den polska arbetarklassen rätten att självständigt forma sin framtid. Sovjetunionens regering tycker sig bakom frihetskampen i Polen skönja USA och kapitalismen. Det är ett sätt att fly undan sanningen att det polska folket förkastat det leninistiska systemet. Socialdemokratin upplever det som en tillgång och styrka att entydigt kunna rikta sin kritik mot stormaktsövergrepp och förtryck av friheten varhelst dessa äger rum. Så här kan man sammanfatta vår syn på de fyra viktiga konfliktområden som jag just nämnt: För över två år sedan marscherade de sovjetiska trupperna in i Afghanistan. Vi fördömde med skärpa denna inmarsch. Det finns ingen anledning att frångå denna uppfattning, och skälen är följande. Den var en brutal aggression, ett flagrant brott mot varje nations rätt till självbestämmande, ett brott mot folkrätten som aldrig går att rättfärdiga. Ett folks befrielse måste vara dess eget verk. Den bidrog till att trappa upp spänningarna i världen, mellan öst och väst men också mellan nord och syd. Interventionen blev därmed ett slag mot ansträngningarna att bekämpa kapprustningen, svälten och kolonialismen i redan bräckliga regioner. Den gav den andra supermakten anledning att öka sina rustningar och sin militära närvaro i områden där USA inte tidigare haft militära baser. Slutligen utgjorde den ett hårt slag mot den alliansfria rörelsen, där Afghanistan var medlem. Den alliansfria rörelsen har haft en viktig roll att spela i världspolitiken i sökandet efter fred, nedrustning och en rättvisare global fördelning. Dessa skäl kvarstår i dag med oförändrad styrka. Det är vår övertygelse att en fortsatt sovjetisk militär närvaro i Afghanistan förblir ett hot mot internationell fred och avspänning. Det är vår förhoppning att man skall kunna finna vägar att upphöra med denna militära inblandning. Den 12 september 1980 fick Västeuropa på nytt en militärdiktatur i sin krets, nämligen Turkiet. När Europas folk äntligen blivit av med Franco, Salazar, Caetano, Pattakos och Papadopoulos, trodde vi att ett nytt blad hade vänts i vår kontinents historia. Men vi fick åter uppleva ett militärt maktövertagande, nu som förr, i det uttalade syftet att ”göra slut på terrorism och kaos” och att förbereda vägen till ”en verklig demokrati”. Av allt detta tal blev det en renodlad diktatur med tortyr, tiotusentals politiska och fackliga fångar, skenrättegångar och dödsstraff. Vi bevittnar i Turkiet en hänsynslös antifacklig och antifolklig ekonomisk politik, som försämrar de många människornas villkor till förmån för de få och rika. Det är närmast fråga om en ny typ av militärkapitalism. Ett av våra broderpartier inom Socialistinternationalen, det republikanska folkpartiet, har liksom andra partier upplösts av militärregimen. Dess ordförande, Bälent Ecevit, har kastats i fängelse för sin kritik av tortyren och bristen på demokrati. Nu när Ecevit frisläppts, hotas han på nytt av nya åtal och straff. De senaste dagarna har nya razzior inletts av denna knektregim mot vårt socialdemokratiska broderparti. Samtidigt som en växande opinion i Västeuropa fördömer förtrycket i Turkiet, har Förenta staterna trappat upp sitt ekonomiska, politiska och militära stöd. Man fördömer generalerna i Warszawa men prisar deras kolleger i Ankara. Det är hyckleri. Vi skall minnas våra turkiska vänners ord: Ställ inte lägre krav på den turkiska demokratin än på er egen! Turkiet får inte betraktas som en i bästa fall andra klassens demokrati. Det viktigaste av allt är demokratins innehåll. Det måste innebära fackliga och mänskliga friheter i Turkiet. Den 13 december 1981, i en tidig morgontimma, ändades en löftesrik period i Polens nutidshistoria. Någon har sagt att Solidaritets Polen försvann somi ett svart hål. En regim som inte kunde ge mat åt sin befolkning, som inte kunde skaffa reservdelar till sin industri, kunde likväl med våld befästa makten över ett helt land. I dag, exakt tre månader efter militärkuppen, har inga som helst problem lösts eller ens förminskats av den polska militärkommunismen. Ekonomin fortsätter att gå bakåt, och folks materiella villkor försämras ständigt. Väldiga prishöjningar har genomförts. Förtrycket fortsätter. 5 000 av Solidaritets medlemmar uppges alltjämt sitta internerade. Ett stort antal människor har arresterats och dömts till fängelse för påstådda brott mot undantagstillståndets lagar. En del har dömts till hårda straff för små förseelser. Tiotusentals människor har avskedats från sina arbeten under den gångna tremånadersperioden eller flyttats till andra arbeten. Det finns inga tecken på en vilja till dialog med Solidaritet, som utan tvekan representerar en bred folklig opinion och utan vars deltagande i beslutsprocessen ingen varaktig och konstruktiv lösning kan finnas. Vi upprepar den svenska arbetarrörelsens och den internationella socialdemokratins krav: Frige alla fängslade och internerade fackliga och politiska fångar, låt Solidaritet fritt få utöva sin fackliga aktivitet i enlighet med den av Polen undertecknade ILO-konventionen och upphäv förtrycket och krigslagarna! Folkdemokratierna i Östeuropa upprättades en gång i hägnet av den sovjetiska ockupationsmakten. Oavsett de sovjetiska motiven för att skaffa sig en buffert av säkerhet, hade dessa regimer inte något folkligt stöd. I den mån en folklig legitimitet fanns, gick den snabbt förlorad. Dessa länder har sedan dess lidit av ekonomiska problem, politisk ofrihet och en stel byråkrati. Med jämna mellanrum har för hela Europa och för världsläget allvarliga politiska kriser brutit ut i Östberlin, Ungern och Tjeckoslovakien samt nu i Polen. Vi önskade intensivt att det polska folket skulle få genomföra sina reformer på fredlig väg och utan inblandning utifrån. Den drömmen har för tillfället krossats. Men var kommer nästa kris — och när? För utvecklingen i Östeuropa står ju inte stilla. Det går inte att frysa den sociala och politiska utvecklingen. Förändringens krafter går inte att hejda, de tränger sig obönhörligen fram. Östeuropa måste — utan att därmed kränka sovjetiska legitima säkerhetsintressen — finna en form för en fortlöpande förändring i stället för dessa eruptioner som bryter ut vart tionde år. Det svenska folket har visat en storartad solidaritet med Polens folk i denna tunga tid, ett materiellt stöd men också en inlevelse i de demokratiska idéer om en framtid i denna frihet som Solidaritet gav uttryck för. Vår solidaritet kommer inte att upphöra. Polen ligger oss nära. I El Salvador dödades i fjol mer än 15 000 civila. En sådan siffra ger dock bara en del av verkligheten. Vad det är fråga om är att El Salvadors militära och ekonomiska eliter systematiskt försöker utrota politiska ledare, fackliga medlemmar, präster, journalister och bönder. Fria och hederliga val är självfallet ett vitalt element i demokratin. Vi stödjer val i El Salvador och på andra håll i världen. Men valen och de förhållanden under vilka de äger rum måste ha trovärdighet och integritet. I El Salvador finns inte sådana förutsättningar, lika litet som de fanns i Guatemala häromveckan. Tvärtom skadar sådana skenval i själva verket idén om fria val och demokrati. Trots all ideologisk och geopolitisk retorik, finns det i dag en klart definierad och seriös väg ut ur krisen. Oppositionen i El Salvador har länge förespråkat förhandlingar och presenterat förslag i den riktningen, FSLN i Nicaragua har lagt fram fem punkter som skulle kunna minska spänningen i området. Nu senast har Mexicos president tagit initiativ till en fredsplan för hela området. Vi stödjer helhjärtat Lopez Portillos förslag. Jag beklagar att inte utrikesministern kunde uttrycka sig litet klarare. Han välkomnade förslaget, och det är bra, men jag tycker att man skall gå ett steg till i det här läget och helhjärtat stödja den mexikanske presidentens fredsplan. Den mexikanske presidenten motiverade sitt lands insats med att Centralamerika står inför en katastrof om inget görs, att detta kanske är den sista chansen före en stor urladdning. Han varnade USA för en intervention och förklarade sig villig att satsa sitt ämbetes och sitt lands auktoritet på att fredsplanens olika delar, när det gäller uppfyllandet från Latinamerikas sida, skulle garanteras av Mexico. Denna plan har fått stöd av Nicaraguas regering, av FDR/FMLN i El Salvador, av oppositionen i Nicaragua, av Socialistiska Internationalen, av COPPAL, som är en bred samling av latinamerikanska demokratiska partier, av Cuba, av en stor opinion i USA, däribland 106 kongressmän. Frukta inte förhandlingar, sade en gång en amerikansk president. Krig kan aldrig medföra en varaktig lösning på El Salvadors problem. Ge i stället freden en chans. Önskan till frihet och fred är universell. Förutsättningen för en fredlig värld finns att söka i den enskilda människans villkor, i värnet av hennes politiska, sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter. Detta perspektiv måste man ständigt hålla levande. Och det är ingen dålig utgångspunkt för ett lands utrikespolitik. Herr talman! Eftersom det återstår några minuter för mig kanske jag kan tillåtas att gå över till ett ämne som ligger mitt hjärta nära, nämligen nedrustningen. Trettiosex år efter Hiroshima och Nagasaki talar man nu om möjligheten att föra och kanske också vinna ett s.k. begränsat kärnvapenkrig. Man inser att ett fullt krig mellan supermakterna, med användande av alla de kärnvapen som står till buds, helt enkelt skulle sluta i förintelse för båda parter och därmed alltså inte tjäna något syfte. Men kanske en snabb attack, med ett par eller några dussin vapen, begränsad i tid och rum, skulle vara möjlig att sätta in under vissa villkor och ge den egna sidan övertag i en konflikt. Så går i alla fall resonemangen. Härom finns tre ting att säga. För det första: Jag är fullkomligt övertygad om att det inte är möjligt att begränsa ett kärnvapenkrig mellan supermakterna. Har de börjat sända kärnvapen mot varandra, kommer det att vara mycket svårt att sätta stopp med detsamma. De scenarion som man arbetar med handlar visserligen om ett mycket exakt utnyttjande av ett fåtal vapen, vid precisa tillfällen mot precisa mål. Men när den situation uppstår då detta kunde bli aktuellt, är det ytterst tvivelaktigt om alla beslut blir så exakta och så precisa som det förutsätts. Man talar ibland om ”the fog of war” — krigsdimman — det kaos som råder i olika ledningsorgan när ett krig brutit ut. Var och en som har någon förtrogenhet med hur regeringsarbete fungerar och hur beslut fattas i krissituationer förstår att när kommunikationskanalerna är blockerade, när många av dem som skulle ha varit med och fattat besluten kanske själva redan dödats eller skadats, när marginalerna handlar om sekunder snarare än timmar — då är utrymmet för rationella och väl övervägda beslut mycket litet. Det närmaste vi varit ett kärnvapenkrig är förmodligen Cubakrisen på hösten 1962. Då höll hela världen andan under några dagar, när budskap växlades mellan supermakterna som skulle avgöra om världsfreden skulle bestå eller ej. Också då var marginalerna knappa. Ändå kom missilerna med båt den gången. Nästa gång kommer de med överljudsfart genom luften. Och ledarna i Moskva och i Washington kommer att ha avsevärt kortare tid på sig för att bestämma vad som skall ske med världen. Dess värre talar väl inte detta till förmån för en begränsning av krigföringen. För det andra: Det ligger på något sätt i krigets natur att vardera sidan anstränger sig till det yttersta för att nå sina syften, att man inte stannar på halva vägen i sin strävan att nå målet. Krigsfilosofen Karl von Clausewitz har sagt att ”krig är en våldshandling pressad till sin yttersta gräns; när en sida dikterar handlandet för den andra uppstår en slags reciprocitet som logiskt sett måste föras till sin gräns”. För det tredje: Man kan fråga sig om det egentligen är någon mening med att tala om att ”vinna” ett krig, där fem eller tio eller kanske femtio kärnvapen kommer till användning. Bomben över Hiroshima hade mindre än en miljondel av den sprängkraft som finns representerad hos dagens kärnvapen. Med det språkbruk vi nu använder skulle Hiroshimabomben kallas för ett litet, taktiskt kärnvapen. Och man vet vilken förstörelse som denna enda bomb kunde åstadkomma. Att den skulle vara ”begränsad” är helt enkelt inte riktigt. Den ledde till att samhället Hiroshima helt enkelt upphörde att existera. Och vad tjänar det till att vinna eller erövra något som har upphört att finnas till? Journalisten Jonathan Schell har nyligen gjort en genomgång av studier som publicerats under senare år rörande effekterna av ett kärnvapenkrig, på människor och våra samhällen liksom på växtlighet och djur. Det är skrämmande läsning. En av sammanfattningarna av ett möjligt framtidsperspektiv lyder: ”Ett samhälle av gräs och insekter.” Det är vad som kan bli kvar här på jorden när kärnvapnen har skördat alla sina offer — gräs och några insektsarter. Allt annat levande är dött. Det är mot detta framtidsperspektiv som kampen för fred och mot kärnvapenhotet framstår som vår tids viktigaste fråga.

Herr talman! Det internationella läget har under senare år försämrats; det har båda de föregående talarna kraftigt strukit under. Spänningarna har ökat, och de militära rustningarna har trappats upp. Respekten för de mänskliga rättigheterna har minskat. Samtidigt har de ekonomiska problemen inom och mellan olika stater och regioner ökat. Det är mot den bakgrunden som vi skall utforma vår svenska utrikespolitik, och det är mot den bakgrunden som dagens debatt förs. Ju mer det internationella läget kompliceras, desto större blir kraven på vår utrikespolitik och vår säkerhetspolitik. Och kraven skärps än mera då utvecklingstendenserna i vår omedelbara närhet ökar de båda supermakternas intresse för och bevakning av vad som sker här uppe i Norden. De stora tidningarnas utrikessidor och massmedia i övrigt redovisar dagligen den globala problematiken: konflikterna i Sydostasien, Sovjetunionens hänsynslösa ockupationskrig i Afghanistan, det till synes hopplösa kriget mellan Iran och Irak, motsättningarna i Mellersta östern, kring Libanon, Västbanken och den palestinska frågan, konfrontationerna i södra Afrika och den just nu brännande utvecklingen i det karibiska och centralamerikanska området. — Allt detta angår oss och bidrar till att forma vår syn på världsbilden. Det är självfallet ingalunda något uttryck för en nedvärdering av dessa konflikthärdar när jag ansett mig böra i detta anförande främst inrikta mig på det som svensk utrikespolitik närmast ställs inför när spänningen mellan de båda supermakterna ökar. Jag syftar på den dramatiska europeiska utvecklingen och — mera direkt — på skeendets inverkan på vårt förhållande till länderna i vårt omedelbara grannskap. I början av 1970-talet såg vi alla optimistiskt fram emot de avspänningstendenser som då gjorde sig gällande. Sedan mitten av 1970-talet har emellertid trenden förändrats. Vi har stegvis förts in i ett klimat alltmer präglat av misstro mellan Förenta staterna och Sovjetunionen, av hårda retoriska motsättningar och betydande militära satsningar. Omsvängningen i den amerikanska utrikesoch försvarspolitiken ägde rum mot slutet av 1970-talet. Den har ytterligare skärpts under Reaganadministrationen. Den hade sin grund i en djup besvikelse över Sovjetunionens handlande under de år då så stora förhoppningar ställdes på att den fortgående avspänningen skulle leda till resultat. Det sovjetiska handlandet i samband med Yom Kippur-kriget 1973 utgjorde ett första steg i trendförändringen. Den fullföljdes genom Sovjets massiva stöd av den kubanska interventionen i Angola två år senare och av dess insatser i konflikten mellan Etiopien och Somalia. Vad som då skedde tydde på att sovjetisk politik medvetet ville utnyttja motsättningar och kriser i olika delar av världen för att bygga upp sina styrkepositioner. Och Förenta staternas farhågor förstärktes genom den fortgående upprustning som pågått i Sovjet alltsedan mitten av 1960-talet och som under 1970-talet resulterade i att Förenta staterna fann sin tidigare överlägsenhet på vissa militära områden allvarligt hotad. Den sovjetiska invasionen i Afghanistan julen 1979 satte definitivt punkt för den amerikanska politik som byggt på att båda supermakterna skulle visa återhållsamhet då det gällde uppträdandet i känsliga områden runt om i världen. Förenta staterna reagerade väsentligt hårdare än de västeuropeiska nationerna inför 1970-talets sovjetiska politik. Förenta staterna betraktade med särskild oro Sovjets framstötar i olika världsdelar och den maktförskjutning som i samband därmed ägt rum. Speciell vikt lades vid den pågående förändringen av den strategiska kärnvapenbalansen. Västeuropa var av naturliga skäl mera inriktat på de positiva inslagen i form av konkreta landvinningar då det gällde exempelvis de inomtyska förhållandena. Härvidlag hade avspänningspolitiken medfört betydande resultat. Det geografiska läget mellan de två supermakterna och känslan av att fungera som ett slags buffertzon dem emellan påverkade också det europeiska betraktelsesättet. Olikheterna i reaktion då det gällde Sovjets invasion i Afghanistan var det första av flera tecken på att skiljaktiga bedömningar av 1970-talets erfarenheter lett till spänningar inom västalliansen, spänningar som i dag är än mer påtagliga. Helsingforsavtalet 1975 var en utomordentligt betydelsefull landvinning för avspänningspolitikens företrädare i Europa. Dokumentet var visserligen en kompromiss, som förenade delvis direkt motstridiga strävanden från de bägge maktblockens sida. Sovjetunionen hade inriktat sig på att få den hegemoni över Östoch Centraleuropa godkänd som skapats efter andra världskrigets slut. De västliga nationerna — och i detta sammanhang räknar jag självfallet vårt land dit — såg i avtalets artiklar inledningen till en process av fredlig förändring samt kulturell och ekonomisk integration med Östoch Centraleuropa. Det är vanskligt att bedöma hur mycket Helsingforsavtalet betytt för de senaste sex årens utveckling i Östeuropa. Men det är obestridligt att avtalet tjänat som en inspirationskälla för dem som strävat efter att luckra upp de dogmatiska strukturer som hållit halva Europa i sitt grepp. Bestämmelserna om informationsfrihet och rörlighet samt om medborgerliga frioch rättigheter har gjort dessa frågor till legitima föremål i samhällsdebatten. Det har inte, som tidigare, kunnat göras gällande att sådana diskussioner vore att betrakta som en inblandning i andra nationers inre angelägenheter. Möjligheterna för enskilda och organisationer i olika länder att ta till orda mot förtryck och ofrihet har vidgats. Ett djupare engagemang för mänskliga frihetssträvanden har kunnat komma till uttryck. Och förhoppningarna har växt sig så starka att man nu åtminstone börjat röja en väg för ökad förståelse och insett att fredlig samvaro ytterst måste bygga på förståelse och respekt för människor över de nationella gränserna. Men många av dessa förhoppningar har nu grusats som en följd av händelseutvecklingen i Polen. Vad som där skedde under tiden från augusti 1980 till december 1981 är på ett sätt det mest dramatiska som vi bevittnat inom den sovjetiska maktsfären. En frigörelseprocess som växte fram steg för steg nedifrån och inifrån — helt vid sidan av det statsbärande kommunistiska partiet. Den kastade den största och en av de allra viktigaste av de av Sovjet dominerade nationerna i Europa in i en utvecklingscirkel som kunde ha förändrat — och fortfarande kan ändra — Efterkrigseuropas politiska struktur. Undantagstillståndet på Luciadagen 1981 blev till sist det enda tillgängliga alternativet till en öppen sovjetisk militär inmarsch för dem som såg sig tvingade att bryta en utveckling som höll på att leda till ett Polen med en fri och oberoende fackföreningsrörelse, en friare press och ett rikare politiskt liv. Vad som kommer efter det som nu skett vet vi inte. Vad vi måste ha fullt klart för oss är emellertid att den polska tragedin bara är den senaste akten i en fortsatt och vidare gående europeisk större tragedi. Hur den utvecklas kommer att bli i hög grad bestämmande också för vår egen utrikesoch säkerhetspolitiska framtid. Under de senaste åren har debatten om det sovjetkommunistiska systemet och det sovjetryska imperiets framtid blivit alltmer omfattande. Motsättningar i diskussionerna har ibland givit ett nästan paradoxalt intryck. Åtskilliga har i ett längre perspektiv sett Sovjetunionen som en sönderfallande och nästintill döende statsbildning. Företrädare för en motsatt åskådning har haft en mera nyanserad framtidsbild och rekommenderat en återhållsam och mjuk politik. Några har sett Sovjetunionen som i första hand en kommunistisk stat, främst inriktad på ideologiska och revolutionära aspirationer. Andra har betraktat farorna i den sovjetiska maktutvecklingen som ett uttryck inte bara för säkerhetssträvanden efter två världskrigs erfarenheter utan också — och främst — för sekelgamla storryska strävanden efter utvidgade egna maktoch kontrollmöjligheter. Att Sovjetunionen är en kommuniststat är obestridligt. Eller, för att använda dess eget språk, en socialiststat. Ideologin är marxismens och den leninisms som i sina grundläggande drag är en logisk vidareutveckling av marxismen. Sovjetunionen är själva kärnan i och den dominerande härskaren över ett välde som inte bara omfattar övriga socialistiska länder, från Vietnam och Cuba till Polen, Mongoliet och Östtyskland, utan också de kommunistiska partier runt om i världen som är mer eller mindre uttryckligt lojala gentemot Sovjetdoktrinen. Det är inte möjligt att bortse från dessa grundläggande marxistiska, leninistiska och socialistiska element i utvecklingen av den sovjetiska politiken — icke minst därför att det är just häri som vi har att söka roten till den djupgående kris som det sovjetryska imperiet nu förefaller att vara på väg in i. Det är — för det första — den planstyrda socialistiska ekonomins monumentala oförmåga att konkurrera med västvärldens fria marknadsekonomier som ligger bakom den ekonomiska kris som nu skakar den socialistiska delen av Europa och som under kommande år än tydligare kommer att prägla den sovjetiska utvecklingen. Det är för det andra den kommunistiska ideologins oförmåga att ge människor och nationer den frihet och det oberoende som människor alltid strävar efter som är en orsak till den kommunistiska ideologins kris. Vi ser ju också här i Sverige en del mer eller mindre pikanta uttryck för detta. Och slutligen är det i det ekonomiskt problemfyllda och ideologiskt söndervittrade Sovjetunionens oförmåga att vinna inflytande och styrka med andra medel än militär maktutövning och militärt hot — direkt eller indirekt — som vi kan konstatera risker för nya konfrontationer och kriser och kanske t.o.m. krig. Jag är personligen intensivt övertygad om att kommunismen en gång i framtiden kommer att framstå som ett tragiskt vilsegående i den mänskliga civilisationens utveckling. Men den dagen — när den kommer — är ännu långt avlägsen. Dagens generation kommer att få leva och forma sin politik i en värld där kommunismen och de socialistiska staternas alltmer djupgående och konfliktskapande svårigheter kommer att utgöra ett av de allra största problemen. Den kände europeiske, polskfödde filosofen Leszek Kolakowski skrev helt nyligen att kommunismen helt säkert var att betrakta som en hygglig idé, om det inte förhöll sig så att det fanns människor. Kommunismen och socialismen i Polen skulle säkert vara mycket bra, menade han, om det inte fanns några polacker. Men nu finns det människor. Nu finns det polacker. Och det finns därutöver tjecker, slovaker, ungrare, litauer, letter, ester, armenier, ukrainare och även ryssar, vilkas medborgerliga och nationella strävanden i det längre perspektivet är och förblir helt oförenliga med den grundsyn på vilken det socialistiska Sovjetväldet bygger. Just häri, menar jag, ligger de allra största riskerna för stabilitet och fred i vårt Europa. Nya försök att dimma upp och stoppa de förändringar som människorna även i Östeuropa strävar efter kan till sist leda till en explosiv utveckling, som inte kommer att kunna kontrolleras ens genom undantagstillstånd, militärlagar eller öppen invasion. Utvecklingen kan då snabbt leda in i ett läge där desperationen kommer att avgöra den regerande maktelitens reaktioner. Då är även vår fred hotad. Det är främst från sådana här aspekter som avspänningspolitiken i Europa skall bedömas. Och det är främst mot denna bakgrund som den är riktig, viktig och nödvändig. Det är bara den avspänning som skapar möjligheter till en gradvis fredlig förändring av de i längden ohållbara förhållandena i Östeuropa, som ger möjligheter att hindra den explosion som annars kan komma. Just därför får avspänning aldrig innebära kapitulation eller likgiltighet. 1930-talets lärdomar får inte falla i glömska — det årtionde då begreppet ”fred i vår tid” blev viktigare än fredens faktiska förutsättningar. Avspänningen måste bygga på ett europeiskt engagemang, inriktat på stegvisa åtgärder efter mera av fred, mera av frihet och öppenhet samt mera av stabilitet. Det blir en felaktig och falsk avspänning, om den får bli en förevändning eller ursäkt för att släta över övergrepp och våld eller att tolerera åtgärder som är oförenliga med grundläggande strävanden efter mänskliga frioch rättigheter och nationellt oberoende, om önsketänkande får styra förnuftet. När den svenska regeringen hårt och bestämt reagerade mot undantagstillståndet och förtrycket i Polen, var detta en riktig och nödvändig reaktion. Dagens regeringsdeklaration fullföljer med motiverad skärpa sitt fördömande av den polska utvecklingen. En överslätande attityd skulle ha stått i strid med våra långsiktiga avspänningsoch fredssträvanden. Hela det svenska folket har engagerat sig i djup medkänsla för det polska folket. Vi betraktar skeendet som en internationell, stor tragedi. Vi måste därför fortsätta att följa utvecklingen och inte förtröttas i våra försök att bilda oss en uppfattning om vad som sker och att efter måttet av förmåga och inom de gränser som svensk utrikespolitik medger påverka skeendet. Generalerna och kommunistledningen i Warszawa skulle inget hellre se än att vår uppmärksamhet mattades av och att vårt intresse försköts bort från Polen och det polska folket till andra konflikthärdar och att terror och våld på andra håll i världen fick tjäna som en förevändning för en mera relativistisk syn på det som sker så nära oss på andra sidan Östersjön. Där fortsätter interneringarna, och de arresterades antal växer. Regimen tycks förbereda landsförvisning av kanske tusentals människor, som med sin frihetskänsla inte går att anpassa till ett återupprättat dogmatiskt Polen. Undantagstillståndet består. Blott marginella lättnader har genomförts. I tiotusental avkrävs människor lojalitetsförklaringar för en politik som i grund och botten bara de styrande i Kreml kan känna lojalitet för. Långtgående utrensningar äger rum i hela det polska samhället. Efter några månader av fri och öppen debatt håller det polska kommunistpartiet på att byggas upp på nytt kring en dogmatisk kärna, fast beslutet att inte möjliggöra en återvändo till något som liknar den polska sommaren. Herr talman! Det är lätt att känna oro och misströstan inför den europeiska situationen. Ett splittrat Europa, dominerat och hotat, i skuggan av en supermakt med vittgående maktsträvanden och också möjligheter. Ett Europa som därmed också är försatt i ett annorlunda beroendeförhållande till en annan supermakt och till dennas åtgärder och avsikter. Delvis är det kanske just denna i grunden naturliga misströstan över den europeiska situationen som kommer till uttryck i den fredsrörelse som — mer eller mindre äkta — har fått så stort utrymme i de senaste årens debatt i det västliga, öppna Europa. Försvarsåtgärder som Västeuropa anser nödvändiga för sina egna folks fred, frihet och säkerhet har givit debatten näring. Samtidigt har på alltför många håll det förhållandet kommit i bakgrunden, att den yttersta orsaken till vad som sker är att Sovjetunionen är och förblir vad Sovjetunionen är. Därför har debatten — ibland avsiktligt, men oftast oavsiktligt — blivit ensidig och kommit att bortse från de ojämlikhetens villkor som ligger i botten. Sedan 1977 har Sovjetunionen placerat ut moderna SS 20-robotar, till övervägande delen avsedda för kärnvapenbruk mot olika delar av Västeuropa. Utplaceringen sker i hög takt. Vad det i går annonserade villkorliga stoppet av fortsatt utplacering innebär vet vi ännu inte. Men vi vet att det i dag finns mellan 280 och 290 robotar startklara på något över 30 baser —en del i de europeiska delarna av Sovjetunionen och andra långt borta i Sibirien. Västalliansens svar på den sovjetiska kärnvapenupprustningen är kryssningsrobotar och nya medeldistansrobotar, som skall börja baseras kring årsskiftet 1983-1984. Men inte ens när det programmet mot slutet av 1980-talet är genomfört kommer det antal kärnvapenstridsspetsar som väst förfogar över att nå upp till det antal SS 20-kärnladdningar som redan i dag riktas mot Västeuropa. Öppenheten i väst står i markant kontrast mot slutenheten i öst. Detta har satt sin prägel på både debatt och fredsrörelse. Det är oändligt mycket lättare att protestera mot det som alla vet kommer att hända i NATO än att föra en debatt om det som vi tror oss veta har skett i Sovjetunionen. Och att föra en balanserad debatt om det som öst kan komma att göra 1983 och 1984 är och förblir omöjligt. Arbetet för fred i Europa måste inriktas på balans och stabilitet. Obalans medför risk för instabilitet, och ifrågasatt stabilitet blir lätt en fara för freden. Arbetet för fred i Europa måste — jag återkommer till det — vara ett arbete för öppenhet mellan nationer och stater, ett arbete för att påverka klimatet främst i de länder där styrelseskicket hindrar människorna att tänka fritt, tala fritt och att över huvud taget ge uttryck åt vad de innerst inne strävar efter. Det är en lång väg att vandra, men den enda som med säkerhet når målet: Öppna gränser för utbyte av varor, människor och idéer. Avspänning i vidaste mening skall inriktas på fredens förutsättningar mera än på krigets medel — frihet för människor, frihet i styrelseskick, demokrati i den del av Europa som står utanför den demokratiska världen. Det är i diktaturerna som krigsrisker föds. Diktaturer har inte råd med öppenhet — inte själva, och än mindre för folket. När vissa länder redovisar sina militära anslag i detalj och andra belägger dem med djupaste sekretess, då utgör det ett hot mot arbetet för fred.

Arbetet för fred i Europa måste för vårt vidkommande inriktas på att slå vakt om stabiliteten främst i norra Europa och att försöka minska riskerna för att den delen av Europa skall komma att beröras om världen eller vår världsdel skulle riskera att dras in i ett nytt krig. Vi skall ingalunda övervärdera våra möjligheter i det hänseendet. Men vi skall ingalunda försumma att ta till vara de möjligheter som vi faktiskt kan ha. Under 1970-talet har de nordeuropeiska och nordatlantiska områdena tilldragit sig ökat intresse från båda supermakternas sida. Uppbyggandet av den sovjetiska marinen med dess atomdrivna robotbåtar uppe i norr möttes av NATO med antiubåtsbarriärer mellan Storbritannien och Grönland. När den sovjetiska flottan framflyttades i Nordatlanten, förändrades i ett enda slag Norges säkerhetspolitiska läge. Behovet av ändrade former för förstärkning i krisoch krigstid blev en naturlig norsk reaktion. Men att läget under det gångna decenniet har ändrats behöver inte och skall inte dramatiseras. Men även Sverige tilldrar sig ökad uppmärksamhet. Det ställer skärpta krav på vårt handlande i både ord och sak. Trots det förblir Norden fortfarande präglat av den relativa stabilitet som vi och övriga nordiska folk dragit nytta av och bidragit till under efterkrigstiden. Vårt förhållande till Sovjetunionen har under den senaste tiden utsatts för påfrestningar. Ingen kan rimligen bortse ifrån den betydelse som den sovjetiska ubåten U 137 haft i det hänseendet. Dess ”besök” i Karlskrona skärgård, som det hette i regeringsdeklarationen, eller dess kränkning av svenskt territorium och det militära skyddsområdet i Blekinge skärgård kom för många svenskar som en chock. För den militära sakkunskapen var det ingen överraskning att Sovjet med viss frekvens och i syften oförenliga med ett gott grannskapsförhållande brukar kränka våra territorialvatten. För stora delar av vårt folk ledde dock kränkningen till att Sovjetunionen, dess uttalanden och dess löften, kom att framstå i en ny och klart förändrad dager. Självfallet kan emellertid detta, det allvarligaste brott mot vår suveränitet som ägt rum under efterkrigstiden, inte få leda till någon ändring i vår utrikespolitik på längre sikt. Det innebär ingen egentlig förändring i den svenska ståndpunkten i sak, men våra krav på att Östersjön måste ingå i varje avtal om ett kärnvapenfritt Norden har fått starkt ökad tyngd. Likaså att vi aldrig kan grunda vår säkerhet på Sovjetunionens, eller för den delen Förenta staternas, i fred utställda löften och försäkringar om hur de skall handlai en kris elleri ett krig. Den breda enighet som har förelegat mellan de demokratiska partierna i Sveriges riksdag om vår säkerhetspolitik består oförändrad. Trots detta grundläggande långsiktiga betraktelsesätt då det rör vårt förhållande till Sovjetunionen kan självfallet våra relationer inte undgå att påverkas av ubåtskränkningen och vad som skett därefter. Sverige kunde med något större klarhet och konsekvens ha markerat sin syn på följderna av det inträffade. Det är och förblir för mig anmärkningsvärt att regeringen bara någon månad efter kränkningen ansåg sig böra vid förhandlingsbordet erbjuda Sovjetunionen eftergifter då det gällde kontinentalsockelns avgränsning i Östersjön. Tidpunkten var verkligen sällsynt illa vald. Starka svenska intressen och hänsynen till de prejudicerande konsekvenserna av en liten stats eftergifter i principiellt betydelsefulla gränsdragningsfrågor gör regeringens handlande ännu mer olämpligt. Under det decennium då förhandlingarna pågått har ingen svensk regering erbjudit sig att överge mittlinjeprincipen. När så sker, sker det någon månad efter ett grovt brott mot svensk rätt. Och detta är anmärkningsvärt. Under de senaste månaderna har från Sovjets sida också bedrivits en polemik mot Sverige i olika former. Den kan tolkas som ett försök att svärta ner vår oberoende politik. Den kan kanske uppfattas som något slags ”straff” för den behandling vi gav deras ubåt eller som ett försök att påverka avgörande svenska säkerhetspolitiska ställningstaganden, kanske innehållet i och behandlingen av den försvarspolitiska proposition som nu ligger på riksdagens bord. Denna senare tolkning får ett visst stöd av den artikel av en sovjetisk talesman som publicerades i Dagens Nyheter i fredags. Artikeln är unik i sin öppna kritik mot den svenska säkerhetspolitiken. Den förordar en neddragning av det svenska försvaret och att Sverige skall förlita sig på bl.a. de sovjetiska garantier som skulle ingå i ett avtal om en kärnvapenfri zon i Norden. I förbifarten avvisas indirekt de svenska kraven på att göra Östersjön kärnvapenfritt. En artikel som denna — efter ubåtskränkningen och före det försvarspolitiska beslut som riksdagen skall fatta senare i år — kan inte förbigås. Och att den uppenbarligen ingår i ett vidare mönster gör inte saken mindre anmärkningsvärd. Då och då har Sovjet markerat missnöje med den rådande situationen i Norden och föreslagit åtgärder i syfte att påverka denna i en för Sovjetunionen mera tilltalande riktning. När nu även vår svenska säkerhetspolitik flätas in i väven, ger det oss anledning att med kraft markera den betydelse som alla våra demokratiska partier fäster vid vår alliansfrihet, vårt starka försvar och vårt vaktslående om stabiliteten i det säkerhetspolitiska mönstret här uppe i Norden. Dagarna i oktober och november nere på den blåsiga Gåsöfjärden borde ha lärt åtminstone några representanter för Sovjetunionen hur enigt vårt folk står kring dessa värden och att det faktiskt förhåller sig så, att kränkningar och pekfingrar av det slag vi nu fått åtskilliga exempel på ännu mer förstärker vår övertygelse i dessa hänseenden. Det har, herr talman, känts naturligt att börja detta anförande med att påminna om de konfliktoch oroshärdar på olika håll i världen som upptar så mycket av vår dagliga debatt om internationella problem. De påverkar självfallet det internationella klimat som vi är beroende av. De flesta av dessa problemområden ges en utförlig behandling i regeringens utrikesdeklaration. Och jag har ingen anledning att avvika från dess bedömningar i stort och den kritik som deklarationen redovisar mot internationella företeelser som är helt oförenliga med vår svenska grundsyn.

Det är ju, trots allt, i de här frågorna som svensk utrikespolitik har sin allra viktigaste uppgift.